Herr talman! Faran med talet om systemskifte är att det skapar uppfattningen att de små reformerna är meningslösa, sade Kjell-Olof Feldt. Jag tror att det är rätt. Men de som talar om systemskifte är ju socialdemokraterna, och det är också de som vill byta samhällssystem genom att införa fondsocialism. Vi moderater vill i stället sätta in reformer för att förstärka den marknadsekonomi som tyvärr urholkats under senare år. Finansministern tyckte att vi skulle vara nöjda med den ekonomiska utvecklingen. Men hur ser det egentligen ut? Inflationstakten är på årsbasis högre än i våra viktiga konkurrentländer. Våra utrikesaffärer visar ett kraftigt underskott. Vi har bland de högsta räntorna i den industrialiserade delen av världen. Den totala arbetslösheten har trots konjunkturförbättringen ökat sedan 1982. Vi har det hårdaste skattetrycket och de högsta marginalskatterna i världen. Antalet socialhjälpstagare har på tre år vuxit med 200 000 -— jag noterade att Kjell-Olof Feldt nu ändå medger att det är ett problem. Statsskulden har ökat under tre år av socialdemokratiskt regerande med lika mycket som under sex år av borgerligt styre. Staten tog bara under första halvåret i år upp nya utlandslån på över 22 miljarder, och vi går mot den lägsta tillväxttakten bland OECD-länderna nästa år. Jag hörde ingen kommentar från Kjell-Olof Feldt om de problem som därmed rimligen måste uppstå för det långsiktiga saneringsarbetet. Många gånger före valet frågade vi er socialdemokrater: Vilka skattehöjningar planerar ni eller vilka statliga utgiftsprogram tänker ni dra ned på? Ni lämnade väljarna utan svar. Men nu måste ni snart i praktisk handling visa era avsikter. Jag tog i mitt anförande upp treårskalkylerna från i våras. Kjell-Olof Feldt kan väl inte gärna förneka att t.o.m. balansalternativet förutsätter extra budgetförstärkningar fram till 1988 på ca 5 miljarder om året. Och som jag har påvisat följer utvecklingen nu referensalternativet. Därför skulle det behövas ytterligare 15 miljarder kronor i extra budgetförstärkningar nästa år. Jag förstår att det nu inte lönar sig att fråga vilka åtgärder som planeras. Men jag skulle ändå vilja ha besked.

Herr talman! Finansministern återgick i sitt anförande i dag till den litet öppnare och mer självkritiska attityd som bl.a. präglade den omdiskuterade intervjuboken tidigare men som var litet försvunnen under valrörelsen. Jag välkomnar finansministerns attityd i dag. Kjell-Olof Feldt har en lockelse att beskriva sin ekonomiska politik som framgångsrik genom att hänvisa till att den på en gång lett till lägre inflation och lägre arbetslöshet. Vid något tillfälle sade finansministern att det var unikt, och i dag var Sverige ett av de få länder som lyckats med att på en gång minska inflationen och arbetslösheten. Men det är ändå så att inflationstakten har varit på väg neråt över hela världen ända sedan 1981. Och vi har inte i Sverige nedbringat inflationstakten särskilt mycket snabbare än i andra länder. Vid en jämförelse med de nordiska länderna finner man att vi sedan 1983 har haft en högre inflation i Sverige än i något av våra nordiska grannländer. Inflationsbekämpningen har alltså inte varit så framgångsrik. Jag tror att finansministern och jag är ense om att detta lägre budgetunderskott har åstadkommits genom ökade statsutgifter på grund av lönehöjningar som man inte förutsåg. Däremot har man inte gjort några besparingar i egentlig mening. Finansministern säger att vi har en sjunkande dollarkurs och en sjunkande ränta och att det inverkar positivt på budgetsaldot. Det är naturligtvis alldeles riktigt, men det är ju inte regeringens förtjänst. Det faktum att budgetunderskottet för det innevarande budgetåret nu sjunker är icke resultatet av några medvetna åtgärder från regeringens sida. Jag menar att det fortfarande krävs åtgärder för att långsiktigt bringa ned det strukturella underskottet i statsbudgeten och att det bör ske genom besparingar. Den uppgång i den privata konsumtionen som har skett i år och som späddes på med skatterabatten har naturligtvis varit till glädje för de enskilda konsumenterna, men den har tveklöst inneburit en belastning på Sveriges externa balans, och det är därför nödvändigt att inrikta den ekonomiska politiken på en lägre ökning, en mycket liten ökning, av den privata konsumtionen. Detta kommer naturligtvis att få ett genomslag i form av en lägre inhemsk efterfrågan, vilket leder till lägre tillväxt och till i varje fall lägre ökningstakt i fråga om investeringarna. Det är ofrånkomligt. Men då menar jag att det är viktigt att man utan skygglappar använder sig av de ekonomisk-politiska instrument som står till förfogande när det gäller att dämpa ökningen i den privata konsumtionen. Dit hör besparingar också när det gäller transfereringar i hushållen. Jag har litet svårt att förstå vad Sverige skulle tjäna på att man väntar med att använda det instrumentet till nästa år. Vi skulle mycket väl genom besparingar i vad avser transfereringarna till hushållen kunna dämpa den enligt vår gemensamma uppfattning nu alltför höga privata konsumtionen. Jag har litet svårt att förstå varför finansministern säger att vi kan vänta till januari.

Herr talman! Det var ett viktigt erkännande som finansministern gav när han sade att finanspolitiken varit för passiv, om man ser till de penningspolitiska konsekvenserna. Det var också ett viktigt erkännande att realräntan har långtgående skadeverkningar i samhället. Jag tackar för detta — det var ett viktigt bidrag till sakligheten i debatten. Men helt borta från valrörelsens lyriska utsvävningar var inte finansminis tern. När han kom in på inflationen sade han att den hade halverats. Men SPK:s siffror säger ju att inflationen i september 1982 var 7,6 20 och i september i år 7,2 Zo. Det är en minskning med 0,4 procentenheter. Att påstå att det är en halvering är alltså en överdrift. Men det kunde man kanske tolerera, om man hos finansministern i samma svep mötte en vilja att ta upp det som jag menar är det väsentliga i dagens ekonomiska debatt: Vilka förutsättningar har arbetsmarknaden att se fram emot i sina avtalsförhandlingar? Jag är ledsen att inte finansministern vill ta chansen till en saklig diskussion om detta. Diskussionen om budgetprinciperna i all ära, men närmast framför oss har vi faktiskt en avtalsrörelse, där det är ytterst angeläget att man ger klara besked från regeringens sida om hur man ser på förutsättningarna. Jag vill självfallet inte förbjuda centrala förhandlingar — att påstå något sådant är rent nonsens. Jag ville i mitt inlägg peka på det förstelnade system som vi har när det gäller avtalsförhandlingar och att det från regeringens sida inte har getts entydiga signaler. När Bengt Rosengren i sin DN-artikel påpekade att man väntar på klara besked från regeringen om den ekonomiska politiken, så att man har en grund att stå på i avtalsförhandlingarna, hade det uppenbart sin förankring i en stor del av löntagarvärlden.

Där grundar jag min teori på att regeringen själv har sagt att överdrifter i löneförhandlingarna får negativa konsekvenser för sysselsättningen. Det gäller alltså att ha ett löneförhandlingssystem som gör det möjligt att hålla så många människor som möjligt med ett fast och säkert arbete. Det har också sina regionalpolitiska konsekvenser.

Herr talman! När jag för min del talade om åtstramningspolitiken diskuterade jag den och dess förutsättningar — om det över huvud taget är möjligt att föra en strikt åtstramningspolitik och använda den som ett politiskt instrument i ett litet längre perspektiv. Då gav jag också en liten framtidsvy över vad internationalisering och koncentration av kapital betyder för en liten stat som Sverige. Finansministern sade att jag med förtrytelse konstaterar att man lyckats få fram stora vinster. Jag tycker att det är bra om företag går med vinst. Det skulle de göra också i det socialistiska Sverige, om jag fick vara med och styra. Men frågan är hur man använder vinsterna. Nu har det ju lagrats upp en enorm likviditet i företagen samtidigt som det behövs investeringar, samtidigt som det behövs en bättre fördelning för att människor skall få det bättre, samtidigt som det behövs nya jobb. Det är utifrån den fördelningspolitiken som jag skulle vilja diskutera vinsterna. De reallöneförluster som människor har gjort under många år — dock inte under det senaste året enligt statistiken — har ju tillkommit samtidigt som det har förekommit en väldig vinstökning och förmögenhetsökning i bolagen. En spegelbild av det förhållandet att det har skett en stor omfördelning från de arbetande människorna till kapitalet är ju dessa 500 000 människor som behöver socialt bistånd för sitt liv, något som ju också Kjell-Olof Feldt var bekymrad över. När Kjell-Olof Feldt då säger att man måste föra en politik för rättvisa och utjämning håller jag med om det och pekar på att det inte bara är inkomsterna som visar om man lever bra eller dåligt. Utbildningsnivåer, hälsotillstånd, sjukskrivning, dödlighet, bostadsförhållanden — allt detta tyder på att Sverige håller på att bli ett förstärkt klassamhälle. Nu har man från fackligt håll — från både LO och TCO — krävt något slags levnadsnivåkommitté för att reda ut hur förhållandena är. Vi har för vår del krävt en ny låginkomstutredning eller levnadsnivåundersökning för att man på basis av den skulle kunna lägga fram förslag till en riktig fördelningspolitik. Nu säger Kjell-Olof Feldt att man måste hantera kostnadsutvecklingen på ett bra sätt. Med ”hantera” menar han att man skall försöka hålla kostnadsutvecklingen tillbaka, förstår jag, eftersom det är så man diskuterar. Samtidigt har löneministern sagt att det inte finns något utrymme för löneökningar och att staten kanske kan komma med andra saker. Jag skulle vilja fråga finansministern: Vad är det för andra saker som kan ställas i utsikt? Är det sänkt matmoms, lägre hyror eller arbete åt alla, vilket skulle betyda mycket för landets totala utveckling? Vad är det man har i tankarna, när man å ena sidan säger att man skall strama åt och å andra sidan säger att man skall föra en politik för rättvisa och utjämning?

Herr talman! Vi vet alla vid det här laget att moderaterna inte längre vill höra talas om ordet systemskifte, i varje fall inte sammankopplat med deras politik. Men det är uppenbart att svenska folket upplevde moderaternas politik som innebärande en väsentlig förändring av det svenska samhällssystemet. Det var ju det radikala, det fina i det hela, som det beskrevs när moderaterna hade sina jubelartade stämmor här i vintras. Varför annars de våldsamma angreppen på det man kallade för den svenska modellen? Varför talade Adelsohn om rivstarter? Varför dödförklarade man Keynes stabiliseringspolitik? Allt detta var ju uttryck för att man ville ändra på mycket av det som hade byggts upp i Sverige. Såvitt jag förstår var det ju det som bar fram en stor del av den entusiasm som de moderata leden präglades av under våren fram till dess att man upptäckte att folk fick reda på för mycket om vad det där innebar. Däremot spelar det med tanke på framtiden en ganska liten roll vad vi kallar moderaternas politik. Står ni fast vid er politik vet svenska folket vad den innebär. Lars Tobisson är ju fullmäktig i riksgäldskontoret och bör därför veta vad som har hänt med den svenska utlandsskulden. Han sade att utlandsskulden har ökat med 12 miljarder kronor. Men han vet också att 11 av dessa 12 miljarder är placerade i vår valutareserv, dvs. vår nettoställning gentemot utlandet har knappast påverkats. Det var en medveten politik från riksgäldskontorets och riksbankens sida att på detta sätt bygga upp en större buffert mot de påfrestningar som kunde väntas i samband med valrörelse och val. Så upplevde vi situationen 1982 när inga buffertar hade byggts upp, varför vi tvingades till mycket snabba åtgärder så snart regeringsskiftet var ett faktum. Lars Tobisson har här föreläst mycket om den s.k. 3-årskalkylen. Jag vill bara svara honom att vi inte anser att det stämmer att några extra åtstramningar på 20 miljarder kronor skall behöva göras 1986. Däremot blir det ingen låt-gå-politik 1986 utan, som jag har sagt flera gånger, inriktning på en fortsatt minskning av budgetunderskottet. Både Björn Molin och Nils Åsling uppehöll sig vid det faktum att inflationen i Sverige visserligen minskar, men att den inte minskar lika mycket som i omvärlden, där den har minskat under en längre tid. Därför skulle det inte vara någon särskild prestation av Sverige att ta ned sin inflation. Det är riktigt, Björn Molin, att inflationstakten har varit på väg nedåt i hela världen under ett par tre år, men arbetslösheten har varit på väg uppåt i hela världen under samma tid. När det gäller OECD-länderna uppgick arbetslösheten, om jag minns rätt, till 22 miljoner år 1982. I dag är 33 miljoner människor arbetslösa. I detta område, som omfattar de rikaste industriländerna, har alltså arbetslösheten ökat med 11 miljoner människor. Den stora skillnaden är ju den att arbetslösheten har minskat i Sverige under den här perioden. Nu säger Björn Molin — och det tillhör ju den politiska retoriken — att det inte är regeringens förtjänst att dollarn blir svagare och att räntan sjunker i Sverige. Nej, det är möjligt, även om det var riksbanken som fattade beslutet att sänka räntan i juli. Däremot minns jag att det var regeringens fel när dollarn steg i värde och importpriserna drevs upp. Då stod ni alla och sade att detta visar att regeringen och finansministern har misslyckats med inflationsbekämpningen. Då var det vårt fel att dollarn steg. Minsann fick jag höra att det var mitt och regeringens fel att räntan måste höjas i maj. Men den anklagelsen får jag väl leva med. Det som är gott är andras förtjänst, och det som går på tok är regeringens fel. Sedan måste vi försöka att klara ut en sak, som kan ha betydelse med tanke på den fortsatta debatten och arbetet med budgeten i vår. Om jag inte misstolkar Björn Molin, Nils Åsling och kanske också Lars Tobisson, menar ni att riksdagen borde ingripa med åtgärder riktade mot hushållens realinkomster. Vi borde skära ned, så att hushållen får mindre med pengar. Björn Molin var mest tydlig. Han tyckte att riksdagen redan i höst borde fatta beslut om en nedskärning av transfereringar till hushållen. Det är bara det att den politik som ni talade för i våras och som ni drev i riksdagen inte gick ut på detta utan på att skära ned den kommunala konsumtionen, dvs. kommunernas verksamhet inom vård, omsorg, byggande av ishallar osv. Den privata konsumtionen skulle ju ökas genom betydande skattesänkningar. Det talades ju om en stor omfördelning från offentlig konsumtion till privat konsumtion. I varje fall var det Ulf Adelsohns främsta tema att svångremmen skulle dras runt kommunalhuset, medan svångremmen skulle släppas ut när det gällde de privata konsumenterna. De skulle köpa mera. Har det här skett en sinnenas förändring, är det naturligtvis otroligt intressant. Vi vet ju alla att problemet med bytesbalansen inte gäller kommunalhusen. Det är ju inte kommunalhusen som driver upp importen, utan det är självfallet den privata konsumtionen och investeringarna inom den privata sektorn. Det är nog de borgerligas politik som är oklar på denna punkt. För vår del står vi fast vid vår inriktning. Nils Åsling sade sig beklaga att jag inte ville ha en saklig diskussion om lönepolitiken. Jag vill gärna ha en saklig diskussion, men först måste jag förstå vad Nils Åsling menar, vad han vill att diskussionen skall gälla. Vill Nils Åsling och centerpartiet ha en förhandling företag för företag i stället för förhandlingar förbundsvis? Sådana hade vi i realiteten 1984, och 1985 hade vi centrala förhandlingar plus förhandlingar förbundsvis. Vad menar han när han säger att det är näringens betalningsförmåga som skall avgöra löneutvecklingen? Jag tolkar det så, att näringarna i skogslänen, där många har en svagare betalningsförmåga, skall ha en sämre löneutveckling än näringar med bättre betalningsförmåga. Är det detta Nils Åsling menar blir det ganska meningslöst. Sedan konstaterar jag, herr talman, att Nils Åslings närhet till bonderörelsen inte riktigt avspeglas i de här resonemangen, för är det några i Sverige som vill ha centrala förhandlingar är det Sveriges bönder. De kräver att deras inkomster skall stiga lika mycket som industriarbetarnas. Jag har aldrig, Nils Åsling, hört en företrädare för LRF säga att näringens betalningsförmåga skall avgöra böndernas inkomstutveckling. Om betalningsförmågan i näringen skulle avgöra, blev det inte mycket till inkomstökning för Sveriges bönder. Nils Åsling måste klara av den sakliga diskussionen på hemmaplan, innan han vimsar ut här i riksdagen med idéerna. Annars tror jag att Nils Åsling får svårigheter med sin egen föreningsrörelse. Till slut några ord till Hans Petersson i Hallstahammar. Läget är det att löneförhandlingar i Sverige förs mellan parterna på arbetsmarknaden. Vi tänker inte övergå till ett system där regering och riksdag hanterar löneutvecklingen. Det ankommer på oss att skapa förutsättningar för lönepolitiken, framför allt skapa förtroende hos arbetsmarknadens parter, så att inflationen fortsätter att minska och man är beredd att sluta löneavtal som är förenliga med vår konkurrenskraft och samhällsekonomiska balans. Som flera har konstaterat i debatten, jag vet inte om det var Lars Tobisson eller Björn Molin, avgörs vår betalningsförmåga som nation av hur mycket vi kan öka produktionen nästa år. I mitt första anförande försökte jag lägga tyngdpunkten vid detta att regeringen måste försöka skapa bästa möjliga förutsättningar för en ökning av produktionen och tillväxten. Då får vi också utrymme för en förbättring av reallönerna. Det är detta budgeten kommer att vara inriktad på. Däremot tror jag att jag skulle ställa ut löften som helt saknade täckning, om jag skulle säga att vi kan genomföra allmänna skattesänkningar och allmänna utgiftshöjningar för att höja den privata konsumtionen 1986.

Herr talman! Nej, finansministern, jag har i dag inte sagt ett ord om hur utlandsskulden har ökat. Jag sade att staten under första halvåret i år tog upp nya utlandslån på 22 miljarder kronor. Detta är, såvitt jag vet, helt oomstritt. Finansministern kom i sitt anförande nära ett medgivande av att den hårda penningpolitiska åtstramningen borde avlastas genom en skärpning av finanspolitiken. I nästa andetag, och det återkom också i repliken, började han skrämmas med den minskning av den privata konsumtionen som skulle bli följden. Som vi moderater så många gånger har framhållit är dock inte finanspolitisk åtstramning detsamma som skattehöjningar. Vi förordar i stället besparingar, nedskärningar av de offentliga utgifterna. I de förslag vi har lagt fram är det, som vi många gånger har understrukit, endast en mindre del av åtgärderna som direkt drabbar hushållen. Det går alltså att föra en politik av det slag som vi har efterlyst utan att man behöver säga att allting går ut över den privata konsumtionen. En annan orsak till att finansministern trots detta halva medgivande ändå inte tar itu med åtgärder på det finanspolitiska området är uppenbarligen att han vill avvakta lönerörelsen. Jag sade redan tidigare att jag finner denna taktik mycket svår att förstå. På förhandlarsidan är man väl medveten om de riktlinjer som regeringen har lagt fast i treårskalkylerna och som riksdagen har ställt sig bakom. Finansministern bestred nu att det skulle gälla så mycket som 20 miljarder, men han förnekade ändå inte att det rimligen måste till kraftiga åtgärder med hänsyn till den utveckling som har varit. Det blir här ett slags ”väntespel” , där förhandlarna väntar på besked från regeringen och regeringen väntar på att förhandlarna utan besked skall träffa avtal. Jag tror inte att detta är gångbart, utan regeringen måste ta sitt ansvar och lägga fast de ramar som skall gälla för förhandlingarna. Regeringen har två alternativ; det ena är att regeringen, som nu, sitter passiv och till slut tvingas lägga fram förslag om prisoch lönestopp och andra panikåtgärder. Det andra alternativet är att regeringen skärper finanspolitiken och sänker marginalskatterna. Nu har vi lärt oss att regeringen egentligen bara handlar om den blir tvingad till det, t.ex. efter ett kraftigt valutautflöde som i våras. Detta måste kallas för låt-gå-politik, och jag är rädd för att regeringen nu börjat föra en sådan politik. Vad som behövs för att skattehöjningar och ingripanden i avtalsrörelsen skall undvikas är besparingar i syfte att få ner inflationstakt och ränta. Jag ser fram mot att besked om detta kommer snabbt, därför att det behövs för en lycklig utgång av en mycket komplicerad lönerörelse i år.

Herr talman! Låt mig med anledning av diskussionen om den kommande lönerörelsen påminna om att folkpartiledaren Bengt Westerberg redan i somras sade att det enligt hans uppfattning inte fanns något utrymme för ytterligare avtalsmässiga lönehöjningar för de offentligt anställda. Detta uttalande väckte en del kritik, och med anledning därav ställdes en fråga till finansministern, om han delade denna uppfattning. Jag tror inte att finansministern svarade på frågan, och jag vill därför ställa den i dag: Håller Kjell-Olof Feldt med Bengt Westerberg i hans bedömning att det inte finns något samhällsekonomiskt utrymme för ytterligare avtalsmässiga lönehöjningar för de offentligt anställda? När det gäller att underlätta avtalsrörelsen och på det viset hindra att för höga lönehöjningar blir en käpp i hjulet för den ekonomiska politiken tror jag alltjämt att det hade varit en fördel om det automatiskt verkande inflationsskyddet i skattesystemet hade funnits kvar. Det var inte för att göra finansministern ledsen som jag sade att de faktorer som har bidragit till ett lägre budgetunderskott inte är resultatet av åtgärder från regeringens sida. Man måste se utvecklingen av t.ex. kostnadsläget och även räntan i Sverige i förhållande till utvecklingen i omvärlden, och då finner man att det obestridligen är så att vi under flera år har haft en inflation som ligger högre än i omvärlden och att inflationen inte har sjunkit lika snabbt i Sverige som i andra länder. Det är naturligtvis delvis ett resultat av regeringens ekonomiska politik, och i detta avseende har den alltså inte varit framgångsrik. Detsamma gäller ränteläget. Vi har ett i förhållande till jämförbara länder högre ränteläge — även om vi kan våga räkna med ett något lägre ränteläge internt i Sverige framöver. Herr talman! När det gäller skatterna verifierade finansministern vad jag sade, att det under åren 1982-1985 totalt sett har skett förändringar som för ett normalhushåll har inneburit en ökad skattebelastning i storleksordningen 8 000 kr. Detta har naturligtvis skett parallellt med inkomstökningar för hushållen och löntagarna, men det kommer på lång sikt att innebära att skattekvoten kommer att stiga. Det är därför jag tycker att det är oroande när regeringen som målsättning för skattepolitiken har ett i huvudsak oförändrat skattetryck. Den formuleringen rymmer möjligheten till skattehöjningar för de enskilda.

Herr talman! När jag påpekar att finansministern for vilse i fråga om inflationsstatistiken, kontrar han med att tala om den höga arbetslösheten i andra länder. Det är bara det, att det förbättrar inte vår konkurrenskraft, så det försvaret är inte mycket värt. Det måste vara en väldigt öm tå man kommer åt om man vill diskutera regeringens obefintliga politik inför avtalsrörelsen. Finansministern drar t.o.m. in LRF och böndernas förhandlingar, vad det nu har med avtalsrörelsen att göra. Till bilden hör att de förhandlingarna har regionalpolitiska aspekter och att det där förekommer regionalpolitiska hänsyn, vilket man inte tar i avtalsrörelsen i övrigt. Det var ett dåligt exempel som finansministern här försökte komma med. Det finns ett behov att förutsättningslöst pröva hela det lönebildningssystem vi har. Det finns inte bara fördelningspolitiska skäl, utan de med de fördelningspolitiska skälen väldigt nära kopplade regionala hänsynen och den nödvändiga stimulansen till utveckling i näringslivet att ta. Det var därför jag hävdade att regeringen måste ha en politik som arbetsmarknadens parter känner till. Jag exemplifierade just de regionala hänsynen med att säga att man kan tänka sig att korrigera ett ur samhällets synpunkt negativt utfall av en avtalsrörelse även med differentierade arbetsgivaravgifter, av hänsyn till regionala och andra konkurrenshänsyn. Man kan tänka sig att använda t.ex. den kommunala skatteutjämningen. Det finns alltså instrument om man vill använda fantasin till att försöka matcha en lönerörelse sedd ur regional och allmän industriell utvecklingssynpunkt. Hela det här resonemanget har jag grundat på två viktiga uttalanden från regeringen under den senaste tiden, nämligen: 1. att den offentliga sektorn inte skall vara löneledande, 2. att överdrifter i förhandlingarna, i form av ett för stort löneuttag, kommer att falla ut i form av ökad arbetslöshet. I och med att regeringen har gjort dessa ställningstaganden, måste den också gå vidare och vara beredd att ge en allmän bild av vilken attityd man har till förhandlingarna och hur de skall utformas för att inte spräcka de samhällsekonomiska ramarna. Målet för mig — jag hoppades att det också skulle vara målet för finansministern — är att skapa förutsättningar i det här huset och i regeringskansliet för en ekonomisk politik som grund för avtalsförhandlingar som räddar så många jobb som möjligt åt så många människor som möjligt nu när vi går in i en annan konjunktur. Har man inte det perspektivet, utan är låst i en stel och fantasilös förhandlingsprocess, är det klart att resultatet kan få förskräckande följder i form av ökad arbetslöshet. Finansministern är också skyldig oss här i kammaren ett klarläggande. Redan i finansplanen talade man om att flyttningen av människor — flyttlasspolitiken — var ett inslag i den ekonomiska politiken. Håller regeringen fast vid den attityden förstår jag passiviteten och då delar jag Björn Rosengrens kritik mot regeringen för att den inte lägger en fast grund för avtalsförhandlingarna.

Herr talman! Jag hade inte väntat mig något annat svar från finansministern än att han skulle hänvisa till parterna på arbetsmarknaden. Vi har naturligtvis samma uppfattning att det är de som gör upp om avtalen och att de skall ha fria möjligheter att göra det på bästa sätt. Men det finns andra sätt att påverka avtalsrörelsen än att sitta med vid bordet, och det är vad man gör före och vad man lovar skall komma efter. När den nye löneministern uttalar sig i TCO-tidningen säger han att det inte finns något utrymme för löneökningar på den offentliga sidan. Han kan tänka sig att staten erbjuder något annat i stället, och det var vad jag fastnade för och frågade om. Nu får vi se vad som eventuellt kommer. Det blir inga generella åtgärder, sade finansministern. Det skall bli intressant att se den mixen. Finansministern sade i sitt inlägg saker som stärker mig i min uppfattning att jag hade rätt i mitt inledningsanförande när jag talade om svårigheten med att använda åtstramning och kostnadsbegränsningar som ett instrument för att nå den internationella balans man talar om att man vill nå. Finansministern sade att investeringarna har ett så stort importinnehåll att det slår tillbaka på balansen. Det gäller inte bara investeringar utan det gäller också insatsvaror i den svenska industrin. Detta är naturligtvis delvis en följd av den internationalisering av ekonomin som jag talade om i mitt inledningsanförande. Jag vill lyfta frågan vidare från dagens direkta budgetproblem och något in i framtiden och försöka skissera hur förutsättningarna ser ut i en krisande kapitalism för en liten stat. Men om man nu skall hålla sig till insatsvarorna är det ett faktum redan i dag att branscher som man knappast skulle kunna tänka sig har en mycket stor andel importerade insatsvaror, gjuteribranschen 30-35 26, smidesbranschen 50 96, elektronikindustrin 60 26 och Volvo kanske 70 260. Det fordras åtgärder om man i en framtid vill ha en industri och en ekonomisk politik som är fri från utländskt beroende. Skall man skapa en balans gentemot utlandet och tro att en rimlig andel export parad med en efterfrågan som vänds mot den svenska produktionen skall vara möjlig, måste man på ett aktivt sätt återindustrialisera landet i de delar där man i dag inte har någon inhemsk produktion. Utan inhemsk produktion kan man inte vända efterfrågan inåt. Då blir det som det ekonomiska försvaret säger. Vi blir alltmer beroende av både kunnande och varor utifrån, och den ekonomisk-politiska strategin slås sönder. Finansministern kanske vill utveckla något vad han tror om dessa framtidsvyer, och om den internationaliserade kapitalismens betydelse när svenska bolag investerar utomlands och utländska kapitalister köper upp svenska bolag.

Herr talman! Lars Tobisson säger att det är ett medgivande när jag säger att vi bör ha en stramare finanspolitik för att få en lättare penningpolitik. Nej, det är en målsättning för den ekonomiska politik som vi bedriver och har bedrivit hela tiden att minska budgetunderskottet, minska den offentliga sektorns finansiella obalans och därmed få utrymme för en lättare penningpolitik. Däremot tycker jag att det är ett medgivande att Lars Tobisson säger att man skall kunna strama åt utan att allting går ut över den privata konsumtionen. I valrörelsen sade ni att ingenting skulle gå ut över den privata konsumtionen. Det stora slagsmålet i valrörelsen gällde ju att varje familj med moderaternas politik skulle få högre levnadsstandard och högre realinkomster. Så nog har det skett någonting här sedan valdagen. Tobisson drar också den slutsatsen att om inte vi i höst går ut med ett åtstramningspaket är vi passiva. Jag skall försöka förklara för Lars Tobisson och eventuella övriga intresserade att vi i högsta grad är aktiva för att kunna lägga fram en budget som fortsätter att skapa balans och tillväxt i Sverige, dvs. sysselsättning. Jag har försökt förklara varför ett s.k. åtstramningspaket i höst skulle vara kontraproduktivt och framför allt att det är fullständigt utsiktslöst att det skulle finnas någon som är beredd att ta ansvaret för en åstramningspolitik som skulle rädda bytesbalansen. Det har såvitt jag förstår heller ingen gjort anspråk på. Jag vill svara Björn Molin på Bengt Westerbergs nu litet nygamla fråga om utrymmet för avtalsenliga löneökningar för de offentliganställda. Det är då bara att konstatera att om det finns något utrymme — vi är ännu inte framme vid att fastställa några förhandlingsmandat på den punkten — är det utomordentligt begränsat. Det är också vad den nye löneministern har konstaterat. Sedan tycker jag, herr talman, att Nils Åsling har genomgått en viss utveckling under den här lilla debatten. Det var så uppenbart att Åsling hade suttit på sin kammare och klurat ut ett nytt system för lönebildningen i Sverige, som skulle bidra till ökad lönedifferentiering, beroende på företagens betalningsförmåga. Detta hastar han nu bort ifrån. Han flyr från lönepolitiken till den kommunala skatteutjämningen och sänkta arbetsgivaravgifter. Jag ser inte längre till Nils Åsling i lokalen — han har flytt även i fysisk mening. Vore han här skulle jag kunna tala om för honom att om man verkligen vill skapa en regleringsekonomi skall man differentiera företagens kostnader via arbetsgivaravgifter och kommunal skatteutjämning. Nej, det är nog bäst att lönepolitiken får försöka ta sig fram på de vägar där det kan låta sig göras, utan alltför mycket inblandning från riksdagens sida när det gäller formerna för förhandlingarna. Jag vill helt kort svara Hans Petersson i Hallstahammar att det utlandsberoende som är allra svårast för oss var det som uppstod under 1970-talet när Sverige måste börja låna utomlands. Devalveringen syftade till att minska utlandsberoendet kanske framför allt på det område som intresserar Hans Petersson, nämligen att få till stånd en ökad ersättning av import med svensk produktion. Jag har sagt tidigare, och jag kan upprepa det nu, att vad vi framför allt hade i åtanke när vi hösten 1982 beslöt genomföra den stora devalveringen var de små företagen i Sverige, alla underleverantörer, som inte längre existerade, därför att beställningarna hade flyttats ut till andra länder. Vi tänkte framför allt på de företag som inte fanns i Sverige, därför att lönsamheten var för dålig och viljan att satsa på detta därmed för svag. Nu när vi kan se vad som har hänt sedan början av 1980-talet finner vi att vårt utlandsberoende i den meningen minskat. Åtskilliga storföretag har plockat hem beställningar på leveranser som de tidigare placerade utomlands. Vi har fått många nya företag i Sverige. Enligt de redovisningar som görs skulle ett rekordstort antal nya företag ha startat här under de senaste åren. Jag kan inte se någon annan möjlighet att minska vårt utlandsberoende än just den väg vi har valt. Sedan skall vi göra vad vi kan via näringspolitiken för att främja teknisk utveckling, forskningsoch utvecklingsarbete och annat, för att försöka minska vårt beroende av produkter som vi i dag är hänvisade till att köpa från utlandet — jag medger att vårt beroende av t.ex. USA:s datateknologi är ett stort problem. Jag tycker att utvecklingen också på det området går åt rätt håll. Men några snabba klipp i de avseendena tror jag att de små industriländerna har svårt att göra. Det får man se som ett långsiktigt och ganska tålmodigt arbete. Låt mig slutligen, herr talman, bara göra ett konstaterande. En information har jag fått fram ur debatten med företrädare för de tre borgerliga oppositionspartierna, nämligen att den åtstramning man nu är beredd att diskutera också får gälla den privata konsumtionen. Det hörde vi mycket litet om före valet — då gällde det att det var den offentliga konsumtionen som skulle dras ned; hushållen skulle få mera köpkraft genom skattesänkningar. Frågan är då om vi också är ense om att vi inte kan rädda bytesbalansen den vägen. Vi kan i Sverige aldrig driva en så hård åtstramningspolitik riktad mot hushållen och realinkomsterna att vi klarar en dålig utveckling av vår produktion och av vår utrikeshandel genom försvagad konkurrenskraft. Det är därför som regeringen i det här läget har givit prisoch kostnadsutvecklingen högsta prioritet och inriktat sina krafter på att åstadkomma sådana kontakter med parterna på arbetsmarknaden att vi kan få till stånd en kostnadsoch prisutveckling som stämmer med målet att 1986 återigen ha balans i vår utrikesekonomi samtidigt som sysselsättningen i Sverige kan fortsätta att öka.

Herr talman! Det är på något sätt betecknande för dagens situation, att när vi nu har kommit till skatteavsnittet i den allmänpolitiska debatten är det den nye löneministern Bengt Johansson som skall föra debatten å regeringens vägnar. Innan jag går in på sakfrågorna vill jag gärna gratulera Bengt Johansson till utnämningen. Jag vill inte påstå att vår bekantskap sedan tidigare är av det allra djupaste slaget, men vi har i alla fall haft tillfälle både att syssla med utredningsarbete tillsammans och att debattera utanför den här salen. Mina erfarenheter från dessa tillfällen är enbart goda, varför jag tror att statsministern faktiskt här har träffat ett gott val. Den här debatten på hösten är ju till för att granska regeringens handlande. Jag skall huvudsakligen uppehålla mig kring skatteområdet. Det är också här som sambandet med den nye löneministern kommer in i bilden på ett mycket markant sätt. Vid ett par tillfällen under våren — senast endast några dagar innan riksdagen åtskildes för sommaruppehållet — påpekade jag här i kammaren att regeringen själv genom sin envisa skattehöjningspolitik skapat en mycket besvärlig situation inför nästa avtalsrörelse. En hel del av de mest besvärliga knäckfrågor som Bengt Johansson nu får ta sig an handlar just om skatter. Paradoxalt nog kommer en del av löneministerns huvudvärk att ha sin grund i skattehöjningsbeslut som han själv i sin tidigare verksamhet på finansdepartementet varit delaktig i tillkomsten av. Fru talman! Låt mig lämna en kortfattad redogörelse för det aktuella läget. Alla erinrar sig säkert att regeringen redan inför den förra avtalsrörelsen — då det alltså gällde årets löner — tvingades till kosmetiska åtgärder i form av en illa utformad s.k. skatterabatt. Syftet med denna var ju att garantera reallönehöjning för löntagarna. Huruvida detta mål kommer att uppnås är långt ifrån klart. Vad som är fullständigt klart är däremot att skatterabatten inte kommer att underlätta den kommande avtalsrörelsen. Tvärtom! Skatterabatten var, förhoppningsvis, en engångsföreteelse. Kvar av den finns nästa år endast några hundratusental deltidsanställda — främst kvinnor — som skall betala tillbaka huvuddelen av skatterabatten i form av efterskatt. Prisökningarna, som skatterabatten skulle kompensera för, försvinner däremot inte. Enligt den multiplikationsmetod som jag försökt lansera här i kammaren — man tager regeringens inflationsmål och multiplicerar det med två — torde de närmast komma att uppgå till 6 26 i stället för beräknade 3. Hur som helst, kvar finns de i alla fall, och löntagarna kommer givetvis att vilja ha fortsatt kompensation för årets prisökningar. Till detta kommer så avtalsårets prisökningar, som naturligtvis också utlöser lönekrav. Genom att regeringen inte stått för den uppgörelse som träffades om inkomstskatten har denna höjts i förhållande till överenskommelsen —8 000 kr. i ökat skattetryck per hushåll, visade Björn Molin tidigare i sitt anförande här. För 1986 resulterar den försämring, som regeringen vidtagit genom att slopa inflationsskyddet, i en skatteökning på ca 600 kr. för en industriarbetare. Fastighetsskatten höjs till det dubbla för 1986. Därmed förlorar en genomsnittlig boende i villa ytterligare en summa som motsvarar ungefär avdragsrätten för fackföreningsavgifter. Det här är litet konstigt, ty när denna avdragsrätt infördes motiverades den med att den var nödvändig för att det skulle gå att träffa ett avtal för det aktuella inkomståret. Fastighetsskattens införande innebär att en genomsnittlig LO-medlem som bor i villa tre år på rad förlorar en summa ungefär motsvarande vad avdragsrätten för fackföreningsavgiften tidigare har gett i lättnad. Vidare kommentarer torde väl vara onödiga då det gäller verkningarna av den skattepolitik som regeringen fört under den gångna mandatperioden. Den har ju varit någonting som jag skulle vilja kalla för skicklig eller listig. Fastighetsskatten, som jag nämnde, kommer under 1986 att få betalas i form av efterskatt av de skattskyldiga, och den kommer att få betalas preliminärt också nästa år när den har fördubblats. Till de komplikationer som jag räknat upp skall naturligtvis också läggas alla andra skattehöjningar som regeringen genomdrivit under de senaste åren. Inte minst för dem som är beroende av bilen för att ta sig till jobbet är de upprepade skattehöjningarna mycket kännbara. Regeringens åtgärder på skatteområdet har sannerligen inte underlättat de kommande förhandlingarna. Till detta kommer att regeringens ekonomiska politik inte — vilket Bengt Westerberg påvisade här i går — stärker tilltron till regeringens vilja att bekämpa inflationen. Man kan givetvis tala hur mycket som helst om sina ambitioner i den riktningen. Men fattar man inte de erforderliga besluten då det gäller den ekonomiska politiken utan i stället avskaffar inflationsskyddet i skatteskalorna, raserar man självfallet denna tilltro. Jag har sagt det många gånger förut, men det finns förvisso anledning att upprepa det: Skall regeringen lyckas skapa denna tilltro till viljan att bekämpa inflationen, är en av de logiska åtgärderna att inflationsskydda skatteskalorna fullt ut. Ett sådant beslut skapar fasta normer att förhandla utifrån, och det är enligt folkpartiets mening just vad vi saknar. Det måste finnas en långsiktig och någorlunda stabil linje i skattepolitiken. Fru talman! Det har talats om en tidsinställd bomb i samband med årets avtalsrörelse. Det ligger förvisso mycket i detta resonemang. Som jag påpekat har också tyvärr regeringen bidragit med mycket av sprängmedlet i denna. Finansministern lämnade tidigare här inget besked. Det vore därför intressant om löneministern kunde anlägga en annorlunda stil vid sitt första framträdande här i kammaren och lätta litet på förlåten vad gäller hur regeringen har tänkt sig att desarmera denna bomb, så att förhandlingarna kan föras i hamn. Jag avvaktar med intresse de besked som Bengt Johansson tänker lämna när han om en stund äntrar talarstolen. Fru talman! Skattepolitikens utformning bestämmer i hög grad utvecklingen ii vårt land under de kommande åren. Det är därför vi från folkpartiets sida fäster så stor vikt vid att skatterna stimulerar till insatser i samhället. Det måste löna sig att arbeta, tryckte Bengt Westerberg på i sitt anförande här i går. Han påpekade också hur viktigt det är att vi inte stirrar oss blinda på skatteskalorna och skatteuttaget då det gäller en liten grupp med höga inkomster. Det förhåller sig ju faktiskt på det sättet att även om vi klär av denna grupp inpå bara livet, får vi inte i samhället resurser som i något mera märkbar grad kan förbättra för folket som helhet. I stället förstärker vi ytterligare problem som vi redan har tillräckligt av. Det är inte flera särlagar av den typ som gäller exempelvis för utländska forskare som kan lösa problemen för oss. Det är väl naturligt om det i dessa dagar är lönerörelsen och därmed inkomstutvecklingen för löntagarna som ligger i blickpunkten. Men det finns ju andra grupper i samhället för vilka regeringens åtgärder ter sig minst lika viktiga. Jag tänker då bl.a. på landets hundratusentals småföretagare. Risken för vilda strejker och skadeståndens roll i detta sammanhang har ju diskuterats ganska livligt den senaste tiden. En del har krävt mycket höga skadestånd. Jag skulle kanske vilja föra ner den debatten på ett mera mänskligt plan. I det sammanhanget skulle jag vilja ställa ett par frågor till löneministern mot bakgrund av några beslut på bl.a. skatteområdet som ni socialdemokrater drivit igenom. För arbetstagarna har ni sänkt maximiskadeståndet till 200 kr. På arbetsgivarsidan har ni däremot avskaffat avdragsrätten och därmed på ett dramatiskt sätt skärpt skadestånden. Detta omöjliggör en rättvis straffut mätning, men detta är en annan debatt. Löntagarna fick skatterabatt. Småföretagarna och en del andra grupper fick ingenting. Löntagarna fick avdragsrätt för fackföreningsavgift. För småföretagarna slopar ni möjligheten till överlåtelse genom egendomslivräntor, inför ränta på bilförmån — helt orimliga bestämmelser — och försämrar nedskrivningsmöjligheterna när det gäller lager. Ni lägger på dem löntagarfondsavgifter. Hur tror löneministern att landets småföretagare uppfattar denna ensidighet? Hur tror löneministern att en sådan inställning påverkar företagsetablering och därmed framåtskridandet i vårt land? Fru talman! Till sist vill jag säga några ord om Bo Lundgrens inledning. Han sade att det inte räcker att sänka marginalskatten bara för dem som tjänar över 125 000 kr., utan även industriarbetarna bör få marginalskattesänkningar. Ja, det tycker vi i folkpartiet också. Vi är alltså totalt överens om det långsiktiga målet, men det är om möjligheterna att genomföra detta i det statsfinansiella läge som vi nu befinner oss i som vi hela tiden har tvistat. Där skiljer sig våra bedömningar åt.

Fru talman! Det är ju så att ni moderater föreslår en större sänkning av grundavdraget än vad vi gör. Detta är inte en sänkning av skatten som gynnar dem som tjänar litet. Jag konstaterar bara att vi också föreslår en sänkning av grundavdraget, och det gör vi för att få medel för att kunna finansiera vissa saker som vi vill genomföra på det sociala området. Just därför att vi behöver ta i bruk de resurser som finns för att skapa en starkare ekonomi, menar vi att vi inte kan klara detta just nu. Som sagt: Vi skiljer oss åt i den bedömningen.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

Det är just skatter av den typen som är kolossalt kännbara för vanliga människor. Vi vill börja med dem, och sedan följer vi gärna med. Men vi gör det som sagt inte på det sättet att vi vill ha ett svagare budgetutfall. Vi menar att det är väldigt angeläget att se till att man klarar av budgetunderskottet, samtidigt som vi vill skapa den dynamiska utveckling som Bo Lundgren efterlyser.

Fru talman! När man lyssnat till årets valrörelse och även till denna debatt är bilden av socialdemokraternas framtida skattepolitik fortfarande oklar. Fortfarande tycks inte socialdemokraterna vara beredda att förverkliga den skattereform som de 1981-1982 ställde sig helt bakom. Även om finansminister Feldt då och då antyder att han vid fastställande av skattereglerna för 1987 kan tänka sig en uppräkning av basenheten, är bilden av socialdemokraternas linje i skattefrågan väldigt oklar. Trots att socialdemokraterna i 1982 års valrörelse gång på gång ställde frågan om centern stod fast vid skatteuppgörelsen och vi självfallet svarade ja, handlade socialdemokraterna själva tvärtemot. Det första socialdemokraterna gjorde efter regeringsövertagandet var att bryta överenskommelsen och ensidigt göra förändringar rakt emot vad man tidigare varit överens om. Vart syftar socialdemokraterna med sin nya linje i skattepolitiken? Skall skattepolitiken användas som ett lockbete för att skaffa fler medlemmar till facket, som ett lockbete i valrörelsen eller för att på annat sätt gynna vissa grupper? Har socialdemokraterna släppt sin tidigare inställning i fråga om likabehandling i skattesystemet? Socialdemokraternas skattepolitik under den senaste treårsperioden har gått ut på att ge vissa grupper speciella skatteförmåner. Så var det på hösten 1982, och så var det i våras. Skatterabatten på 600 kr. uteslöt pensionärer och småföretagare. Det nya schablonavdraget utestänger likaså småföretagare och pensionärer och är mycket orättvist mot människor som pendlar, som bosatt sig utanför de stora tätorterna och tvingas använda bilen som transportmedel till och från arbetet. Den som har tur att ha nära till arbetsplatsen kan erhålla ett schablonavdrag på 3 000 kr. även om han inte har några direkta kostnader för inkomstens förvärvande inkl. resor. Den som däremot har mer än 3 000 kr. i kostnader för inkomstens förvärvande och arbetsresor får ingen del av fördelarna med det nya schablonavdraget. Med det höga skatteuttag vi har i Sverige är det nära nog utmanande att göra skattesystemet så slumpartat som beslutet i våras innebar. Det är också ett bevis för vilket ointresse och vilken nonchalans man visar pensionärer och egenföretagare. I pressen har den senaste tiden skildrats exempel på hur pensionärer genom nu nämnda ändringar och genom slopande av indexuppräkningen kommer att få skärpt skatt under 1986 på mellan någon hundralapp och upp till 2 000 kr. Med andra ord: Genom slopande av indexuppräkningen skärps skatteuttaget till staten för alla. Någon får fördelar genom schablonavdraget, men för pensionärer och småföretagare finns inget annat att vänta av socialdemokraternas skattepolitik än en skärpt skatt under 1986. Tyvärr kom detta aldrig fram i den politiska debatten före valet. Endast centern slog fast, att en skattesänkning måste ta hänsyn också till dem som har låga inkomster. Vi står nu inför en ny avtalsuppgörelse, och nu som tidigare efterlyser arbetsmarknadens parter hur det skall bli, inte minst i fråga om skattepolitiken. Vad kommer regeringen att göra med skattepolitiken och med den skatteskärpning som socialdemokraterna genomdrivit för år 1986? Skall man komma med en ny skatterabatt, samtidigt som en högre skatt träder i kraft generellt? Vore det inte bättre att hålla fast vid överenskommelsen och behandla alla inkomsttagare på ett likvärdigt sätt? Om socialdemokraterna hade fasthållit vid skatteuppgörelsen, hade vi sluppit orättvisorna för pensionärer och småföretagare, och arbetsmarknadens parter hade haft klara förutsättningar att utgå ifrån. Centern står fast i sin syn på den framtida skattepolitiken och anser fortfarande att man som en första etapp bör förverkliga skatteöverenskommelsens målsättning. Sedan kan man gå vidare, om ekonomiska resurser finns, för att ytterligare sänka den statliga inkomstskatten. Men då måste denna utformas på ett sådant sätt att låginkomsttagarna blir delaktiga av skattesänkningarna. Ett av de mest stötande inslagen i dagens skattesystem är den bristande samordningen mellan skatteregler och bidragsregler på den sociala sidan. Centern har krävt att åtgärder snarast vidtas för att åstadkomma en bättre samordning. Nog borde även regeringen inse att åtgärder är nödvändiga. Detta är en fråga som jag hoppas att man från finansdepartementets sida kommer att ägna större uppmärksamhet. Det är egentligen på det sociala området som man kan visa på de mest orimliga effekterna när det gäller hur en löneökning på olika sätt reduceras. Kommunalskatten är för de allra flesta, för mer än 95 20 av inkomsttagarna, den största direkta skatten. Detta glöms ofta bort i debatten. Kom också ihåg att en sänkning av kommunalskatten med en krona ger en sänkning av skatten på hela inkomsten. En sänkning av marginalskatten ger däremot en sänkning av skatten på inkomsten inom ett särskilt skikt, oftast gäller kravet ett skikt där endast några få procent av inkomsttagarna finns. Kommunalskatten är också orättvis genom att den i dag kan skilja 8-9 kr. mellan olika kommuner. Vi klarar aldrig av en total utjämning av kommunalskatten, men en del bör vi kunna klara genom att bygga vidare på skatteutjämningssystemet, begränsa de specialdestinerade bidragen och öka bidragen via skatteutjämning. Därmed uppnås också större rättvisa och självständighet för kommunerna. En grupp som har behandlats särskilt illa av socialdemokraterna i regeringsställning är småföretagare och jordbrukare. De har inte fått del av skattesänkningen. Däremot har de fått känna av höjd ränta, minskade avskrivningsmöjligheter och betydande eftersläpningar i prissättningen. Än mer utmanande blev regeringspolitiken när statsministern i debatten i går ställde kravet på jordbrukarna att vara mer återhållsamma med prisstegringar på livsmedel. Vi har — det erkänns av de allra flesta — ett rationellt jordbruk, och vi har en jordbrukarkår som för sitt eget arbete, sina kapitalkostnader och alla produktionsmedel inkl. maskiner får ett belopp som knappast är så stort som den skatt som staten tar ut via moms. Det är verkligen att visa sin ovilja mot jordbrukarna när man blundar för allt annat och riktar sin kritik och sina krav mot endast jordbrukarna. Varför inte ställa samma krav på handeln, distributionen och andra mellanhänder? Varför bara rikta krav till den lilla grupp som jordbrukarna utgör? I vissa fall skulle priset på den färdiga varan knappast behöva ändras om jordbrukarna hade skänkt råvaran. Jordbrukets organisationer har krävt att investeringsreserven skall släppas fri. Det skulle vara intressant om löneministern och biträdande finansministern ville säga hur regeringen har tänkt behandla den frågan. Mig veterligt har inget besked lämnats på denna punkt. Till sist ett par ord med anledning av Bo Lundgrens anförande. Det var inget direkt nytt som framkom, utan det var ett återupprepande av den syn som moderaterna tidigare har haft. Jag har vid andra tillfällen deklarerat att vi har en annan uppfattning när det gäller en ändring av grundavdraget, men jag anser mig nödsakad att även i denna debatt deklarera detta. Det kan inte vara rimligt att finansiera en reform genom att minska ett grundavdrag och därmed skärpa skatten för alla. Det innebär, som jag har sagt tidigare, en skatteskärpning för alla på den kommunala sidan med 1 350 kr. så fort man har gått över gränsen 7 500 kr. i inkomst. När vi finansierar en reform via staten sker det med en progressiv skatteskala.

Det kan jag inte acceptera. Har vi råd att sänka skatten för de största grupperna? frågade Bo Lundgren. Jag vill ställa en motfråga: Har de som har de lägsta inkomsterna bättre råd att betala dagens skatt än de som har de högsta? Enligt min mening kan man inte bortse ifrån att en skattereform, liksom den skatteöverenskommelse som träffades 1981, måste ha till syfte att ta hänsyn till alla inkomsttagare och icke utelämna dem som har de lägsta inkomsterna.

Fru talman! Med ordvändningar kan man åstadkomma det mesta, men påståendet att de som har de lägsta inkomsterna skulle ha störst nytta av att deras skatt i kronor räknat ökar mest är för mig oförståeligt, vilket det säkerligen är också för de allra flesta andra.

Fru talman! Vi är överens om att vi måste göra en insats för att förbättra barnfamiljernas situation, men därför är det inte nödvändigt att lägga den största bördan för finansieringen på dem som har de lägsta inkomsterna. Bo Lundgren talar så mycket om vanliga inkomsttagare. Det skulle vara intressant att få veta vad Bo Lundgren egentligen menar med vanliga inkomsttagare. Skillnaden mellan centerns förslag till skattesänkningar och moderaternas gäller inte dem som ligger under brytpunkten utan dem som ligger över denna, speciellt sedan man kommer upp i toppen. Är det dessa som är vanliga inkomsttagare eller vilka är det?

Fru talman! Den nyss avslutade valrörelsen lämnade förvisso en del övrigt att önska, när det gäller information till väljarna om politikens sakfrågor. Det var nog mer än en som lätt förvirrad tog sig för pannan och undrade vad vi politiker egentligen menade — något som helt säkert ledde till att extra många väljare stannade hemma på valdagen eller helt enkelt gav sin röst till ett nonsensparti av den typ som förekom och förekommer i allra sydligaste Sverige. På en punkt tror jag dock, att vi lyckades svinga oss upp till sådana pedagogiska höjder att folk verkligen förstod vad det rörde sig om. Jag tänker på skattepolitiken.

Vi socialdemokrater skulle självfallet gärna se, att vi hade ett lägre skattetryck i Sverige. Vi vet emellertid, att det skulle omintetgöra alla planer på att bygga ut en god samhällsservice åt alla medborgare. Vi vet också, att skatterna är ett viktigt instrument för att på ett rättvist sätt fördela vårt välstånd — för att skapa den jämlikhet som är en nödvändig förutsättning för en väl fungerande demokrati. Därför har vi aldrig varit rädda för att ta ett och annat obekvämt skattebeslut. Under den gångna valperioden har vi höjt momsen, bensinskatten, arvsoch gåvoskatten, förmögenhetsskatten samt skatten på aktieinnehav. Det har naturligtvis bidragit till en gynnsam utveckling av det svenska budgetunderskottet. Det är emellertid viktigt att komma ihåg, att skattehöjningarna har skett som ett led i en omfördelning av beskattningen. Samtidigt har vi nämligen genomfört en mycket kraftig sänkning av marginalskatten. Genom införandet av det populära Allemanssparandet har vi också skattemässigt gynnat det vanliga sparandet. Enkelt uttryckt har skattetrycket mildrats för arbete och sparande, medan det har skärpts på konsumtion och kapitalvinster. Nu slår vi socialdemokrater oss inte till ro med detta. Vi vill fortsätta att reformera skattesystemet. Redan 1986 kommer inkomstbeskattningen att bli både enklare och rättvisare. Det beror bl.a. på att riksdagen i våras fattade beslut om en förenklad beskattning av löntagare. Det innebär, att ”vanliga” löntagare i framtiden kommer undan deklarationsbekymren med att sätta sin namntecknig på en förtryckt deklarationsblankett. Det innebär också en påtaglig skattesänkning för de flesta av de här löntagarna. Och det innebär slutligen att resurser frigörs för en ökad kamp mot skattefusk och skatteundandragande — en kamp som för övrigt måste fortsätta även på andra fronter. Det räcker nämligen inte med att förenkla beskattningsreglerna för att komma åt skatteundandragandet. Det gäller också att skapa ett effektivare beskattningsförfarande. Här är det framför allt kontrollverksamheten som måste förbättras. Myndigheternas befogenheter härvidlag är för närvarande uppsplittrade på ett mycket stort antal lagar beroende på att man granskar olika skatteoch avgiftslag samtidigt. Det försvårar naturligtvis en integrerad granskning av de skattskyldiga. Det är därför nödvändigt att reglerna för skattemyndigheternas kontrollverksamhet så långt möjligt görs enhetliga. Just nu är den s.k. USS-utredningen, dvs. utredningen om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen, i full färd med att utarbeta sådana enhetliga bestämmelser för skattemyndigheternas utredningsverksamhet inom hela området för skatter, tullar och avgifter. Det är min förhoppning att detta förslag skall vara färdigt inom en mycket nära framtid. Men, fru talman, beskattningsförfarandet kan inte bli riktigt effektivt om vi inte också får en bättre styrning, en bättre samordning och en bättre organisation av skatteförvaltningen. För närvarande är skatteorganisationen administrativt splittrad på ett sätt som försvårar samarbete och samordning. Det saknas t.ex. klara styrlinjer mellan olika myndighetsnivåer. Ansvarsförhållanden och befogenheter är ofta oklara och oreglerade. För att komma till rätta med detta tillkallade regeringen den 7 juni 1984 en särskild utredningsman med uppdrag att utreda skatteförvaltningens organisation och styrfunktion. Denna utredningsman, som f. ö. är den socialdemokratiske riksdagsledamoten Egon Jacobsson, har arbetat föredömligt snabbt, och i juni 1985 var betänkandet Sammanhållen skatteförvaltning färdigt. Detta betänkande innehåller bl.a. förslag om att länsstyrelsernas nuvarande skatteavdelningar bryts ut ur länsstyrelseorganisationen och bildar fristående myndigheter. Det innebär också att dessa myndigheter blir chefsmyndigheter för de lokala skattemyndigheterna och att riksskatteverket får den övergripande ledningsrollen. Genom förslaget blir det möjligt att lägga hela skatteförvaltningen inom finansdepartementets ansvarsområde. Man har på detta sätt skapat en sammanhållen skatteförvaltning — en enkel och rak organisation med klara och enhetliga ansvarsoch befogenhetsförhållanden. Den bör kunna bli ytterligare ett instrument för att beskattningen skall bli så likformig och rättvis som möjligt. Dessutom innebär förslaget att riksdagen ges möjlighet att göra en samlad bedömning av de resurser som skall tillföras skatteförvaltningen. Det är därför min förhoppning att detta betänkande snabbt skall bli föremål för lagstiftning, så att det hela kan genomföras helst fr.o.m. den 1 januari 1987, vilket är helt i enlighet med utredarnas förslag. När jag nu ändå botaniserar i utredningsdjungeln kan jag lika gärna nämna en utredning till, nämligen den kommitté som 1983 tillkallades för att se över det system med skatteutjämning mellan kommuner som har varit i bruk sedan 1966. Det är tyvärr så, att trots detta system, och trots att det har byggts ut och förbättrats under de gångna åren, är ändå skillnaden i total skattesats mellan olika kommuner alltjämt mycket stor. Det kan därför mycket starkt ifrågasättas om bidragen är tillräckligt effektiva från utjämningssynpunkt. Det är kommitténs viktiga men säkert mycket svåra uppgift att öka denna effektivitet. Uppgiften blir inte lättare av att dagens samhällsekonomiska läge inte gör det möjligt att avsätta ytterligare medel för skatteutjämningsändamål. Det hindrar emellertid inte att förväntningarna är stora. Det rör sig ju trots allt om en oerhört angelägen jämlikhetsfråga, nämligen att skapa förutsättningar för att bedriva kommunal verksamhet på lika villkor. Fru talman! Det finns naturligtvis en mängd andra skattefrågor som borde ventileras vid ett sådant här tillfälle. Jag skall inskränka mig till att ta upp ytterligare två. Den ena gäller skatteskalorna. Här menar vi socialdemokrater att dessa efter 1986 måste justeras med hänsyn till prisoch löneutveck lingen, så att marginalskatterna inte stiger på nytt. Målsättningen måste vara — det har vi också skrivit in i vårt valmanifest — att minst 90 20 av alla inkomsttagare skall ha högst 50 26 i marginalskatt. Detta är vår linje inom socialdemokratin. Efter att ha lyssnat på herrar Lundgren och Johansson, kan man fråga sig vilken som är den borgerliga linjen i dessa frågor. Den andra frågan som bör aktualiseras gäller företagsbeskattningen. Den är internationellt sett låg i Sverige. Det betyder naturligtvis inte att den är felfri. Den drabbar t.ex. produktionsfaktorn arbete hårdare än produktionsfaktorn kapital — något som ur sysselsättningssynpunkt är mindre bra. Detta har vi försökt åtgärda under den gångna mandatperioden, bl.a. genom att sänka bolagsskattesatsen och samtidigt minska det skattemässiga stödet till inköp av maskiner, inventarier och varulager. Därigenom har vi inte höjt skatten men väl breddat basen för företagsbeskattningen. Detta arbete måste fortsätta under den kommande valperioden och om möjligt leda fram till en ny form av produktionsfaktorsbeskattning — även om det av praktiska skäl tydligen inte är möjligt att genomföra en renodlad PROMS. Över huvud taget finns det mycket kvar att uträtta på skatteområdet. Målsättningen för det fortsatta arbetet måste vara att inom ramen för ett oförändrat skattetryck genomföra ett enklare och rättvisare skattesystem.

Fru talman! Den nyss avslutade valrörelsen lämnade förvisso mycket Övrigt att önska då det gäller informationen till väljarna, sade Lars Hedfors. Därvid slog han verkligen huvudet på spiken. För ni socialdemokrater gick faktiskt till val på fortsatt mandat för en politik som skulle likna den ni hade fört, men ni talade inte i något avseende om hur den skulle se ut. Vi från folkpartiets sida däremot — som, enligt vad jag tycker, utsatts för en ganska konstig beskyllning — gick ut och talade om i klartext exakt vad vi ville göra, så tydligt som det över huvud taget går att formulera. Sedan kom det en skrytvals om en massa saker som skulle ske, men som redan har skett. Den förenklade deklarationen är redan beslutad. Den är ett resultat av ett utredningsarbete som initierades från borgerligt håll, inte av er. Det är våra idéer som realiseras. Det är bra att ni fortsätter att göra det. Sedan talades det om allemanssparandet. Sanningen då det gäller sparandet är att fondsparandet praktiskt taget har raserats, medan statsskuldssparandet går bra. Det är naturligtvis finansministern glad för. Sedan fick vi höra att vi glömmer låginkomsttagarna. Jag vet inte det. Under den tid vi satt i regering höjde vi pensionerna på ett sätt som jag tror saknar motstycke. Det vi gick till val på nu var en familjepolitisk reform på 9 miljarder, det vill säga en reform som också den saknar motstycke i vår historia, och vi finansierade den till sista kronan. Sedan sade Lars Hedfors att skatteskalorna skall justeras efter 1986. Med en kvalificerad otydlighet talar han om detta. Hur skall det gå till? Skall det ske efter den gamla modell som vi känner till sedan tidigare eller hur skall vi ha det? Lars Hedfors behöver inte ställa frågan hur vi skall ha det på den punkten, vilket Lars Hedfors tydligen inte har lyckats uppfatta. Men vi har faktiskt sagt att skatteskalorna skall indexregleras fullt ut. Det är väl ett besked som är så tydligt som det över huvud taget kan bli?
Fru talman! När Lars Hedfors inledde sitt anförande med att säga att de borgerliga partierna föreslår skattesänkningar för dem som har stora inkomster var det en fortsättning av vad som hördes i valrörelsen. Men hur är verkligheten? Om Lars Hedfors hade behagat läsa centerns partimotion hade han sett att det där sägs klart ut att vi vill fullfölja skattereformen. Den har socialdemokraterna själva varit med och tagit ställning till. Man har tillstyrkt den och lovat att sluta upp kring den. Vi kräver bättre samordning mellan bidrag och skattesystem och vi kräver en bättre skatteutjämning. Jag tycker att det är ganska grovt att påstå att detta bara skulle gälla dem som har stora inkomster. Hur ser det ut om man tittar på vad socialdemokraterna har gjort? Är det de som tillvaratar de lägre inkomsttagarnas intressen? Hur var det med skatterabatten på 600 kr.? Den utgick först i sin helhet när inkomsten översteg 80 000 kr. Sedan var det en graderad skala och under 20 000 kr. fick man ingenting. Den utestängde pensionärer och småföretagare. Anser Lars Hedfors att de tillhör storinkomsttagarna, eftersom de inte fick ta del av denna förmån? Samma sak gäller schablonavdraget. Bo Lundgren har berört det och jag kan instämma med honom på den punkten. Där utestänger man också pensionärer och småföretagare. Anser Lars Hedfors och socialdemokraterna att de är höginkomsttagare, som man inte skall ta hänsyn till vid en skattejustering? Hur är det med fastighetsskatten? Ja, det är de som är skuldsatta som drabbas allra hårdast. Jag tror att man skall vara litet försiktig innan man slår sig för sitt bröst och säger att man tar till vara intressena för dem som har den lägsta inkomsten. På företagsbeskattningens område har praktiskt taget inget annat hänt än en skärpning, utom när det gäller bolagsskatten. Det är de största företagen som får den sänkningen. Är det de som har den lägsta inkomsten? Sedan må jag säga att jag blev verkligt oroad när Lars Hedfors sade att löntagarna blir befriade från att deklarera. De skall bara skriva sitt namn. Jag tycker att vi i skatteutskottet, i den skattedebatt vi hade, så starkt betonade att när det gäller omläggningen av självdeklarationen har den enskilde fortfarande kvar hela ansvaret för att deklarationen är riktig. Det är inte bara att skriva sitt namn, utan det gäller faktiskt att kontrollera att deklarationen överensstämmer med verkligheten. Skulle något fel uppstå är deklaranten precis lika ansvarig för detta i fortsättningen som hitintills.
Fru talman! Jag skall först något litet kommentera Bo Lundgrens inledningsanförande. Han drog den gamla vanliga moderatlitanian om de höga skatterna och de besvärliga marginalskatterna. Det är möjligt att vi har ett ganska högt skatteläge i Sverige, men om vi tittar på hur det faktiskt förhåller sig så avstår en genomsnittlig LO-medlem egentligen inte mer än 33 0 av sin inkomst till skatt. Motsvarande siffra för en TCO-medlem är 34 90 och för en SACO-medlem 38 96. Så måste jag säga att det är litet patetiskt när ni tar upp frågan om att sänka marginalskatterna igen. Ni hade faktiskt möjlighet att göra det under de sex år ni satt i regeringsställning. Då hände det ingenting, men när ni är i opposition kräver ni sänkningar av marginalskatterna. Jag skulle vilja fråga Bo Lundgren varför ni säger en sak i oppositionsställning och gör en helt annan sak i regeringsställning. Bo Lundgren efterlyser besked om eventuella socialdemokratiska skatteökningar under den kommande perioden. Då vill jag bara hänvisa till vad finansministern sagt här tidigare i dag. Det har inte funnits med någonting om skatteökningar. På den punkten tror jag Bo Lundgren kan vara ganska lugn. Han frågar också om jag tycker att höjningen av schablonavdraget är rättvis. Det tycker jag. Det är helt i enlighet med socialdemokratisk politik därför att det i första hand gynnar låginkomsttagarna. Slutligen påstår Kjell Johansson och Stig Josefson att de inte glömmer låginkomsttagarna. Men ni glömmer förvisso låginkomsttagarna när ni vill avskaffat.ex. avdraget för fackföreningsavgiften, ni glömmer dem när ni inte vill vara med om att höja schablonbeloppet till 3 000 kr., som vi vill. Det är helt klart. Dessutom tänker ni särskilt mycket på höginkomsttagarna när ni vill införa en indexreglering av skatteskalorna. Det gynnar i första hand höginkomsttagarna. Ni tänker mest på höginkomsttagarna när ni vill sänka förmögenhetsskatten, när ni vill sänka arvsoch gåvoskatten osv., osv. Så nog stämmer det jag sade i mitt inledningsanförande.

Fru talman! Under de borgerliga åren gjordes det ingenting åt marginalskatterna, säger Lars Hedfors. Det är väl i alla fall att skildra situationen något felaktigt. På mittenregeringens initiativ beslutades det — och träffades det också en överenskommelse mellan de tre partierna socialdemokraterna, centern och folkpartiet — om en marginalskattereform. Att vi valde den vägen — det har jag sagt tidigare i kammaren — berodde på att vi ville skapa en bestående reform. Jag beklagar i dag som tidigare att vi inte lyckades göra det. Nu, säger Lars Hedfors, vill vi fortsätta och sänka marginalskatterna för dem som tjänar mest. Finansministern sitter här i kammaren. Han har ju betecknat marginalskatterna som ett stort problem — jag skall inte göra något citat, eftersom jag inte kan det exakt. Kan inte Lars Hedfors fråga finansministern hur det skall gå till att sänka marginalskatterna utan att sänka skatterna för dem som tjänar mest? Jag är kolossalt intresserad av hur ett sådant förslag skulle se ut. Slutligen till frågan om avdrag för fackföreningsavgiften. Jag tog i mitt anförande upp hur balansen på arbetsmarknaden upplevs av en småföretagare, som så att säga är skyddad av ett skadestånd från arbetstagarparten på 200 kr. men som själv riskerar att för relativt bagatellartade förseelser drabbas av skadestånd på flera tusen kronor, som nu inte längre ens är avdragsgilla utan skall betalas med beskattade pengar, dvs. den som driver enskild firma eller handelsbolag skall ta ut det beloppet på toppen av sin inkomst och sedan skatta och betala sociala avgifter på det. Det är, som jag sade, en ordning som gör att det blir omöjligt för domstolarna att utdöma rimliga straffpåföljder. De kommer att drabba olika. Det är en ordning som innebär att man totalt har rubbat styrkeförhållandena på arbetsmarknaden, men det är ni inte ett spår intresserade av! Men fackföreningsavgiften, 480 kr., är Lars Hedfors intresserad av. Och ändå är det så att för dem som bor i villa tog ni i år avdragsrätten; samma summa tog ni i skatt på villaboendet. Nästa år tar ni den dubbla summan, ungefär en tusenlapp för dem, och året därpå tar ni den tredubbla summan. Hur kan det komma sig att de skattehöjningarna inte har betydelse, men fackföreningsavgiften, som rubbar balansen på arbetsmarknaden, den har betydelse?
Fru talman! Det är första gången jag hört att schablonavdraget skulle vara speciellt inriktat på att gynna låginkomsttagare. Vill man gynna låginkomsttagare finns det faktiskt många betydligt bättre sätt än att införa schablonavdrag. Som jag sade i mitt första anförande finns det väl knappast något annat avdrag, i varje fall inte i den storleksordningen, som slår så slumpartat som just schablonavdraget — det tror jag inte Lars Hedfors kan förneka. Lars Hedfors svarade inte på några av mina frågor, t.ex. frågan om pensionärer och småföretagare hör till höginkomsttagarna, eftersom de inte omfattas av de ändringar i skattesystemet som socialdemokraterna genomfört under den föregående perioden. Många utestängdes helt från skatterabatten. Det var bara de som tjänade minst 80 000 kr. som fick full del av den. Vad så gäller frågan om fastighetsskatten upprepar jag min fråga om det verkligen är ett sätt att hjälpa dem som är skuldsatta och har det sämst ställt att utforma den så att de drabbas lika hårt som den som inte har något lån på sin fastighet? Jag skulle i fråga efter fråga kunna visa att intresset för låginkomsttagarna sannerligen inte är så stort, att döma av de förslag som har genomförts under de senaste tre åren.

Det var löntagarna som trots stora vinster i den svenska industrin fick hålla igen på lönekraven. Därför fick de skatterabatten. Sedan återkommer Bo Lundgren med påståendet att skatterna skulle ha höjts åren 1982-1985. Det stämmer inte. Vi genomförde då den största marginalskattesänkningen i Sveriges historia. Vi höll faktiskt det totala skattetrycket oförändrat. Det skall jämföras med den tid när vi hade en borgerlig regering. Då steg skattetrycket. Vi skall fortsätta att hålla skattetrycket oförändrat. Bo Lundgren diskuterar frågan vilka som tjänar resp. som inte tjänar på schablonavdraget. Det ligger i sakens natur att ett schablonavdrag inte kan skapa millimeterrättvisa. Antingen får man välja enkelheten på bekostnad av total rättvisa, eller också får man införa ett krångligt system som ger total rättvisa.

Fru talman! Jag har för avsikt att i mitt anförande diskutera vissa utgångspunkter för lönerörelsen, främst på den offentliga sidan. Sverige har under de tre senaste åren tagit ett stort kliv upp på fast mark från det ekonomiska gungfly som vi tidvis måst vandra omkring på. Sparandeunderskottet i den svenska ekonomin är inte lika stort längre. Industriproduktionen har ökat med drygt 1596 på en treårsperiod och exporten med 17-18 76 under samma period. Sysselsättningen har ökat kraftigt och arbetslösheten gått ned. Sysselsättningen inom industrin har ökat rejält för första gången på ett decennium. Industrins investeringar har stigit med ca 45 90 från bottenläget 1982, och det har betytt en rejäl förstärkning av vår industriella kapacitet. Budgetunderskottet har tvingats ned från nivån 90 miljarder till nivån 60 miljarder, och inflationstakten är nu på allvar på väg ned med 12 månaderstal på 6-procentsnivån. Det var länge sedan vi hade det. Får jag i sammanhanget rent allmänt ta upp en frågeställning som Kjell Johansson och Stig Josefson berörde. Jag har många gånger haft möjlighet att träffa både enskilda småföretagare och företrädare för dem. Det är ingen som har hävdat att den här perioden inte har inneburit goda år för småföretagarna. Om det går bra för Sverige, då går det bra för småföretagarna. Småföretagarna är ofta de som tidigast känner när det går utför. När orderna avtar är det småföretagarna som får känna av det först, eftersom de ofta är underleverantörer till större företag. Under denna period har småföretagandet ökat kraftigt. Företagarinkomsterna, som berördes, har, trots vad Kjell Johansson och Stig Josefson vill ha sagt, utvecklats mycket gynnsamt under denna period, gynnsammare än för löntagarna. De framgångar för vårt lands ekonomi som jag här har redovisat är glädjande. Men de skall ses mot bakgrund av det utomordentligt bekymmersamma utgångsläget. Vi har kommit upp på fastare mark, ja, men fast är den inte. Vi måste se var vi sätter ned foten för varje steg vi tar. Den internationella konjunkturen kommer att vara dämpad under 1986, enligt de bedömningar som föreligger, men det är inte fråga om någon stagnation. Det är givetvis av största vikt att kostnadsstegringarna för industrin nu hålls nere. Vi har tagit det lediga kapacitetsutrymmet i anspråk och fått en snabb förbättring av produktiviteten inom industrin. Framöver blir det trögare. Ett stort ansvar faller här på industrins företrädare. Det finns pengar för fortsatt investeringsexpansion, och den måste komma till stånd. Samtidigt måste man arbeta hårt för att behålla de marknadsvinster som gjorts, även om det i en del fall måste ske till priset av minskade marginaler. Det beror sålunda i hög grad på oss själva om vi förmår att utnyttja de möjligheter till ökad export som föreligger. Med det underskott i bytesbalansen som alltjämt föreligger har vi inte råd att förlora ytterligare marknadsandelar. Och vi kan inte med en inhemsk allmän efterfrågeexpansion kompensera en bristande exportförmåga. Lönerörelsen för 1986 och framöver blir då av avgörande betydelse. Många års erfarenheter bör ha lärt oss att det inte är de stora löneökningstalen som ger oss några reallöner. Under en tioårsperiod från mitten av 1970-talet steg lönekostnaderna med i genomsnitt 10 96 per år, men priserna steg med både 10, 11 och 12 26. Samtidigt steg kommunalskatten. Resultatet blev sjunkande reallöner och försämrad standard för de svenska löntagarna. I Rosenbadsamtalen under 1984 nåddes total enighet om att det var först vid låga löneökningstal och låga inflationstal som det var möjligt att få ett realt tillskott till köpkraften. Denna enighet, uttryckt som en femprocentsram för de totala lönekostnadsökningarna, var ett stort framsteg från det läge vi hamnat i efter avtalsröran våren 1984. Men det stannade inte vid 5 90 på alla håll. Timlönekostnaden blev genomsnittligt högre inom industrin, framför allt genom en snabbare löneglidning. Samtidigt ökar nu produktiviteten långsammare än tidigare, vilket innebär att lönekostnaderna får större genomslag i varupriserna. Att hålla löneglidningen under kontroll och inom rimliga ramar är mot denna bakgrund en av de uppgifter som möter inför 1986 års avtalsrörelse mellan huvudorganisationerna på det privata området. Ett annat stort problem är de kostnader som redan finns intecknade under 1986 på de offentliga avtalsområdena. Dessa s.k. överhäng är i storleksordningen 5-7 Jo. För stat och kommun som arbetsgivare hjälper det föga att man från de statsoch kommunalanställdas förhandlare kräver rent bord. Lönerna är redan avtalade, och kostnadsökningarna måste täckas in i de offentliga budgeterna för 1986. Nu skall det konstateras att de bitar som konstituerar detta överhäng är av skilda slag. Där finns sålunda effekterna av den omförhandling av 1984 85 års avtal. Där finns också det beräknade utfallet av den följsamhets Det finns emellertid även därutöver ett stort överhäng på den statliga och i synnerhet på den kommunala sidan, långt större än på LO/SAF-området. Det är kostnader som antingen följer av avtal om kommande lokala lönepotter eller av att man överenskommit om att fördela kostnaderna för en lönehöjning under flera år, däribland 1986. Självfallet kan man inte bortse från kostnader av detta slag. Får jag, inom parentes, till eventuellt kringströvande journalister, som undrat om begreppet ”överhäng” verkligen kan översättas med ”hangover” till det engelska språket, säga att det är en alldeles utmärkt översättning. Om kostnaderna för överenskomna lönestegringar skjuts på framtiden kommer det surt efter, s.k. baksmälla. Inte minst det nyss överenskomna journalistavtalet är ett exempel på det. Det finns ett annat sätt att se på det här med överhäng, nämligen att fråga sig vad det innebär för den enskilde statligt eller kommunalt anställde. Jo, det innebär att den årslön hon eller han kommer att uppbära under 1986 ökar med mellan 5 och 7 26, om arbetstiden och andra förhållanden i övrigt är lika. Det är definitionsmässigt just det som överhänget innebär. Lägger man därtill att det höjda schablonavdraget till 3 000 kr. innebär sänkt skatt, ser det ljust ut för de offentliganställda under 1986 mätt med det enda relevanta måttet: utsikterna till en real förbättring av standarden 1986. Fru talman! Jag tror att det finns en bred insikt i vårt land om att det nu är dags att ta de ytterligare steg som krävs för att komma ned till en lägre lönestegringsoch inflationstakt. Det är endast på det sättet vi kan säkra de ekonomiska framsteg vi gjort de senaste åren och under kommande år på en gång nå reallöneförbättringar och låg arbetslöshet.

Fru talman! Jag måste nog säga att Bengt Johansson gjorde mig något besviken när han började med att tala om det ekonomiska gungfly som socialdemokraterna fick överta. Sedan kom den gamla sedvanliga jämförelsen mellan lågkonjunkturåret 1982 och högkonjunkturåret 1985. Men annars kan jag naturligtvis instämma i mycket av de tankegångar som löneministern presenterade då det gäller avtalsrörelsen. Jag hatar egentligen att stå här och föra den här debatten. Kanske vi, Bengt Johansson och jag, kan klara av det här med ekonomiskt gungfly en gång för alla. I mitten av 1970-talet beviljade vi oss löneökningar som var alldeles otroliga. Arbetskostnadsökningarna låg på uppåt 20 90 tre år i sträck. Vid de tillfällena gällde inga andra ekonomiska lagar än de som gäller i dag i fråga om Sveriges konkurrenskraft. Då satte vi svensk industri i en helt ohållbar situation, som sedan följdes av oljekriser och lågkonjunkturer som vi sällan sett maken till. Nog kan vi ha den bakgrunden klar för oss, så kan vi skippa den här debatten som vi har fört så många gånger att den står en uppi halsen. Det gjordes faktiskt ett och annat också. Det var ju inte ett ekonomiskt gungfly. Vi har fått mycket kritik för att vi pumpade in massor med pengar i svensk industri. Medge, Bengt Johansson, att ni har en enorm nytta i dag av att svensk industri står rustad att möta konjunkturer på ett sätt som den inte skulle ha gjort om inte dessa pengar hade pumpats in. Stora pengar pumpades in i energisparåtgärder under den här tiden. Visst har det betydelse att vårt oljeberoende nu sjunkit från 70 2 till under 50 20. Det slår på siffrorna på bytesbalansen mycket kraftigt, och det tycker jag att man bör medge. Sedan till den fråga debatten gäller, alltså skattepolitiken. Vad tänker ni göra för att klara av den? Har ni inget enda besked att lämna oss om hur ni tänker klara av den situation som har uppstått då det gäller avtalsförhandlingarna? Vilka åtgärder tänker ni vidta på skattepolitikens område?
Fru talman! Jag vill också rikta ett välkommen till Bengt Johansson, som jag har haft tillfälle att diskutera med tidigare. Jag tror att vi vid de debatter som säkerligen kommer att föras här i kammaren har stora möjligheter att rätta till en del av de missförstånd som uppstått. Jag skall bara ta ett här till en början. Lars Hedfors utgår från att för skatteuppgörelsen 1981 82. När man gör jämförelser i budgeten tar man budgeten 1982/83 som den borgerliga folkpartioch centerregeringen var ansvarig för under tre månader och socialdemokraterna under nio. Men det är vi som är ansvariga för detta. Jag skulle vilja vädja till Bengt K.Å. Johansson att han gör parallella jämförelser vad gäller positiva och negativa siffror, så vi slipper debatter där man kastar beskyllningar på varandra. Sedan vill jag när det gäller skatterabatten, en förmån som utgick ett år, säga att frågan om hur den skall behandlas kommer att bli ett problem att lösa i den kommande avtalsuppgörelsen. Om inte någonting sker innebär det automatiskt en skatteskärpning. Avsikten med skatteuppgörelsen var att man skulle ha ett skattesystem där man anger riktlinjerna för en viss tid framåt. Nog måste det vara en fördel att ha en fast utgångspunkt för hur skatterna skall vara under de närmaste åren. Det skapar helt andra förutsättningar för en längre avtalsperiod. Jag beklagar att man inte kunde hålla fast vid den uppgörelse som träffades. När jag diskuterade med Lars Hedfors om småföretagarnas och jordbrukarnas inkomster gällde frågan egentligen om vi skulle räkna dessa till högeller låginkomsttagare. Jag vill säga att även om inkomsterna har ökat för småföretagarna, har de sannerligen inte gjort det för jordbrukarna. Sådan är situationen. Men, som sagt, frågan var ju om de hänförde sig till den ena eller andra gruppen. Det jag reagerade emot var uttalandet att man här hade tagit speciell hänsyn till låginkomsttagarna.

Fru talman! Får jag först säga till Bo Lundgren att om man vidtar en skattesänkning via schablonavdraget, som kostar 3 miljarder kronor, vore det väl konstigt om det inte hade någon effekt för löntagarna i gemen och därmed för de allra flesta. Det är en stor skattesänkning. Den får stora effekter för låginkomsttagare och vanliga inkomsttagare. Framför allt skall man inte glömma bort — här riktar jag mig också till Stig Josefson, som berörde denna fråga — att det innebär en förenkling av skattesystemet, som föreslagits av den kommitté som, vilket Kjell Johansson mycket riktigt påpekar, tillsattes av en folkpartistisk budgetminister. Där fanns en enighet mellan socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet i kommittén. Som så mycket märkligare framstår det då att när förslaget sedan kommer hoppar både folkpartiet och centerpartiet av denna utrednings resultat. Det tycker jag är synd. Det här är en reform som väl förtjänar ett brett underlag. Jag uppfattar Kjell Johanssons inlägg tidigare här som att så är fallet också nu. Får jag sedan säga till Bo Lundgren att när det gäller att skapa förutsättningar för avtalsrörelsen tror jag att det vore en ganska katastrofal sådan förutsättning om man skulle ens närma sig det förslag som moderaterna har lagt fram på skatteområdet. Är det någonting som skulle uppröra löntagarna inför avtalsrörelsen, vore det väl om man skulle försöka genomföra någonting sådant, med de skatteeffekter det skulle få för olika inkomstskikt. Det viktiga är att få ner inflation och lönekostnadsökningar parallellt. Det är det som är det svåra, och det är viktigt att man försöker göra det metodiskt. Därför lägger vi nu en god grund, när vi har klarat schablonavdraget, som innebär en skattesänkning, och metodiskt och successivt tar ner inflationen. Detta är kanske den viktigaste insats regeringen och statsmakterna kan göra för att skapa de förutsättningar för avtalsrörelsen som är de bästa tänkbara. Kjell Johansson kom in på gungflyt. Visst, inte skall vi hålla på och göra de sedvanliga jämförelserna, som han sade, mellan de tre år som nu har gått, 1983-1985, och tidigare perioder. Men det finns några kommentarer som jag vill göra i anledning av det Kjell Johansson sade. Det är faktiskt faktiska siffror vi redovisar, och dem kommer man inte ifrån. Jag tror att man kan konstatera att det runt om i världen har väckt en viss beundran att vi har lyckats så pass bra som vi har gjort utifrån de förutsättningar som fanns. Och om jag nu går med på att det var mycket olyckligt med de stora kostnadsökningar som ägde rum 1974-1975 — de avtal som då träffades var inte alls möjliga att få att hänga ihop med en sund utveckling i ekonomin — tycker jag att Kjell Johansson skall gå med på att det är rätt uppseendeväckande bra resultat som har nåtts under de här tre åren.

Fru talman! Först några ord om skatteförenklingen. Folkpartiet hoppade av utredningsförslaget, sade Bengt K. Å. Johansson. Ja, det gjorde vi. Jag kan erkänna att vi inte var i den positionen att vi kunde följa varje utredning i detalj i partiet. När förslaget kom, tog vi en rejäl diskussion om det. På ett par punkter — det gällde bl.a. schablonavdraget — hade vi andra förslag, men vi sade ja i huvudsak. Bytesaffären oss emellan som Bengt K. Å. Johansson föreslog vill jag inte gärna gå in på, för den är litet oförmånlig för mig. Men vi skall inte hålla på och pruta fram och tillbaka, utan jag vill fråga Lars Hedfors vad han menar med de årliga justeringar som skulle ske av skatteskalorna. Är det den typ som vi hade förr, då löntagarnas organisationer inte visste ett dugg om vilka justeringar som var att vänta? Eller är det meningen att man skall veta vad som kommer att gälla? Annars kommer det besked som Lars Hedfors gav att störa avtalsrörelsen i stället för att underlätta den. Eftersom löneministern inte vill gå in på de här åtgärderna och detta är mitt sista inlägg, tvingas jag litet grand till spekulationer. I dag hörde jag på morgonekot att tidningen Arbetet kräver att det på nytt skall ges en skatterabatt. Då vill jag gärna komma med ett par reflexioner. Ett system med upprepade skatterabatter är fullständigt orimligt och ohållbart. Skall man ha en bestående kompensation, tvingas man hela tiden att accelerera skatterabatten år från år. I annat fall tar man från löntagarna det som de redan har fått en gång. Det är som att sätta extrapris och sedan ta ifrån dem kompensationen från tidigare år. Dessutom ökar då skatterabatten år från år. Den kommer att få större och större betydelse. Det kommer att vara samma svårigheter att skapa rättvisa mellan olika grupper. Orättvisorna mellan olika grupper kommer i stället bara att bli värre och värre. Att ha en skatterabatt som bara löper från år till år och som stryks bort vid årsskiftet vore ett bedrägeri mot löntagarna. Det går helt enkelt inte att göra på detta sätt. Man kan inte ge en skatterabatt för ett år och sedan säga: Ja, nu har ni haft en skatterabatt detta år. Nästa år stryker vi bort kompensationen för de prisökningar som har varit 1985 och börjar på ny kula. Det kommer inte att hålla. Någon uppfattning måste ni ändå ha. Jag efterlyser nu framför allt litet större klarhet om vad ni tänker göra på skatteområdet.
Fru talman! När det gäller schablonavdraget tror jag att socialdemokraterna ganska snart kommer underfund med att de har valt en dålig väg om avsikten var att med avdraget åstadkomma skattelättnader för löntagarna. Avdragsbestämmelserna slår så oerhört slumpartat att det säkerligen inom kort kommer att framföras stark kritik mot dem. Statsrådet sade att det var av förenklingsskäl som man genomförde ändringen — och det var nog en förenkling som var det främsta målet. Man skall vara medveten om att personer som knappast har några omkostnader för inkomstens förvärvande helt plötsligt kan få ett extra avdrag på 3 000 kr., medan den som redan har en omkostnad på detta belopp inte, som har sagts tidigare i debatten, får någon fördel av det nya schablonavdraget. Att ett sådant förslag skulle tillfredsställa löntagarna har jag mycket svårt att förstå. Det kan hända att mottagandet har varit positivt innan avdragsreglerna har börjat verka, men förmodligen kommer löntagarna ganska snart underfund med att det är ett mycket bristfälligt sätt att genomföra en skattesänkning som regeringen har valt. Dessutom utestängs, som jag tidigare har sagt, andra grupper än löntagarna, nämligen pensionärer, småföretagare och jordbrukare. De får inte alls del av skattesänkningen, i vissa fall på grund av den företagsform som man driver sin verksamhet i. Om verksamheten drivs i bolagsform är man berättigad till avdrag. Det är väl ändå inte rimligt att företagsformen skulle vara avgörande för hur ett schablonavdrag skall tillämpas. Om skatterabatten skall finnas kvar fortsättningsvis, är vi inne på att skapa ännu mer problem och att än mer göra ett lappverk av vårt skattesystem. Jag hade den uppfattningen att en av anledningarna till att man träffade skatteöverenskommelsen 1981 var att man skulle ta bort en del av de speciella bestämmelserna och få ett någotsånär samlat skattesystem som skulle tillämpas för alla, och lika för alla. Skall vi nu gå in för ett nytt lappverk, åstadkommer vi något som är sämre än vad vi tidigare har haft. Jag vill gärna säga att jag önskar statsrådet god fortsättning i jobbet och att han skall klara avtalsuppgörelsen på ett sådant sätt att vi kan hålla tillbaka inflationen och kostnadsstegringarna. Vi är väl ändå ganska överens om att det är en av de främsta målsättningar som vi måste ha för att på sikt klara Sveriges ekonomiska problem.

Fru talman! Jag vill tacka Stig Josefson för de vänliga orden, men samtidigt säga att det inte är min, regeringens eller någon annans uppgift att ensam klara avtalsrörelsen. Det är en uppgift för alla berörda parter — det ligger i det svenska systemet. Det är mycket viktigt att stryka under att ingen kan frånsäga sig detta ansvar. Jag tycker att en del organisationer försöker göra det när de går fram med helt omåttliga krav. Det är alltså mycket angeläget att vi klargör att ingen kan dra sig undan ansvaret. När det gäller schablonavdraget är jag, Stig Josefson, litet förvånad över att den allmänna anslutningen till den tanke på ett höjt schablonavdrag som kom till uttryck i skatteförenklingskommittén nu har utbytts mot — om jag uppfattat saken rätt — ett principiellt avståndstagande.

Jag håller med om att skatterabatten inte är någonting som man kan upprepa. Det var en engångsåtgärd, och även om den kan ha tillämpats någon gång tidigare i historien är det inte någonting som man kan sätta i system. Vi har givit klara besked på de här punkterna. Efter 1986 skall det finnas en anpassning av skatteskalorna till prisutvecklingen. Jag vill samtidigt säga att det finns starka principiella invändningar mot att ha den typ av indexering som tillämpades under de borgerliga regeringsåren, eftersom den innebär att man fortplantar en inflation, om en sådan finns, så att den dröjer sig kvar flera år efter att åtgärden vidtagits. Jag vill också påpeka att denna indexering medförde stora orättvisor på grund av att man då hade reallönesänkningar. De som betalade högre skatter fick nämligen då en större ersättning via skattesystemet än de som hade låga inkomster och därmed låga skatter. Jag tycker inte att rättvisan har kommit i kläm, Bo Lundgren. De som har stora avdrag får fortsätta att göra dessa avdrag. När det gäller ökningen av antalet socialbidragstagare vill jag säga att vi har markerat att det är mycket viktigt att man analyserar vilka orsaker som ligger bakom denna ökning. Som Bo Lundgren vet är det inte i första hand bland familjerna som antalet socialbidragstagare har ökat, utan det är framför allt bland de ensamstående. Vad familjerna beträffar har vi ju, trots det svåra ekonomiska läget, lyckats höja barnbidragen, och framför allt flerbarnstilläggen har inneburit betydande förbättringar för familjerna under den gångna perioden. Jag tror att det förhåller sig så att de flesta nytillkommande bland dem som vänt sig till socialbyråerna och begärt hjälp länge försökte klara sig så gott de kunde, trots att det var en period med sjunkande reallöner. De tog ut sina sparmedel, och de lånade kanske pengar. Men om en sådan situation varar under en lång period, vilket var fallet under de borgerliga regeringsåren, då når dessa människor så småningom en gräns där deras resurser är uttömda och där de inte längre får krediter. Då tvingas familjerna vända sig till socialbyråerna. Jag tror alltså att ökningen av antalet socialbidragstagare i stor utsträckning reflekterar denna period med sjunkande reallöner, men jag tror också att vi nu skall kunna vända denna utveckling.

Fru talman! En kurdisk familj från Irak med två vuxna och två små barn, 3 och 4 år gamla, flydde från sitt hem i den irakiska delen av Kurdistan när byarna runt omkring började brännas. De flydde till Iran, där de hamnade i en flyktingförläggning med tiotusentals andra under mycket svåra förhållanden. De levde i tältläger inhägnade av taggtråd, och de bodde i ett rum som saknade både vatten och avlopp. Den ekonomiska hjälpen från iranska myndigheter var pengar som räckte till en måltid per månad. Foton som familjen förde med sig till Sverige visade barn som gnagde på smutsiga brödkanter. Så småningom blev fadern orolig för att deras ekonomiska medel skulle ta slut och att han inte längre skulle kunna ge barnen mat. Därför beslöt man sig för att lämna flyktinglägret, och man hoppades få en mer människovärdig tillvaro i Sverige. Väl i Sverige upptäckte familjen att det var för stora förhoppningar. Familjen blev visserligen inte direktavvisad vid gränsen utan anvisades en genomgångslägenhet i Trelleborg om tre rum som familjen delar med fem andra personer. Efter det första förhöret fick familjen ett avvisningsbeslut tillbaka till Iran. Nu har man suttit ett par månader i väntan på verkställighet. Rädda barnens barnombudsman, som besökt familjen, berättar om hur barnen sitter apatiska i den nästan kala lägenheten på sina tältsängar och tittar tomt framför sig i väntan på att polisen när som helst oannonserad kan komma och hämta familjemedlemmarna. Polisen har huvudnycklar till lägenheten och kan komma när det så behagar polisen. Familjefadern beskrev hur han mådde. Han kan inte sova om nätterna utan vaknar med ångest vid minsta ljud och föreställer sig att polisen står där för hämtning av familjen. Han undrar vad som händer med barnen om han blir avrättad i Irak, för han kan inte tänka sig att tyna bort i lägret i Iran, utan då tar han hellre en avrättning i Irak. Till dem som har dragit nitlott i Sveriges flyktingpolitiska lotteri hör också en chilensk kvinna. Hennes historia handlar om mångårig politisk aktivitet i Chile, många gripanden och tortyr. Vid ett tillfälle blev hon våldtagen i samband med fängslande och födde efter det ett barn. När hon till slut bestämt sig för att fly till Sverige fick hon av invandrarverket veta att både hon och barnet saknade flyktingskäl och dessutom saknade humanitära skäl för att få uppehållstillstånd. Detta är endast ett av många fall, där klara flyktingskäl klassificeras som inga skäl alls. Det pågår en brutalisering av svensk flyktingpolitik. Att läsa dokument om flyktingpolitiken är en studie i omänsklig behandling av redan oerhört utsatta människor. Denna brutalisering saknar grund i de av riksdagen fastslagna riktlinjerna för flyktingpolitiken. I vissa fall förefaller handläggande myndigheter handla helt i strid med lagens anda och bokstav. Allt fler jurister slår larm om denna oroväckande händelseutveckling. Jag vill nämna några av de allvarligare problemen. För det första gäller det polisens rätt att avvisa människor vid gränsen, vilken tillämpades för ca 2 000 människor förra året. Avvisningen sker om flyktingens skäl anses uppenbart oriktigt, och det görs ett summariskt förhör, där dessutom flyktingens trovärdighet ytterligare ifrågasätts — om han eller hon har falska passhandlingar eller kanske har rest hit med flyg. Direktavvisning sker trots att Gen&vekonventionen säger att varje flykting har en oavvislig rätt att få sin sak prövad i det land där han befinner sig. En sådan avvisning kan självfallet inte överklagas. Vi vet ingenting om vad som händer dessa människor, när de återvänder hem. Många vågar heller inte återvända hem utan försöker få uppehållstillstånd i Västtyskland eller Danmark. Sverige vältrar på så vis över ett stort antal flyktingar på grannländerna. Sören Jessen, som snart börjar sitt arbete vid FN:s nya flyktingkontor i Helsingfors, har uttalat att Danmark till skillnad från Sverige erbjuder rättssäkerhet för flyktingar, dvs. där får de sin sak prövad. För det andra gäller det barnens situation. Barn som flytt från sitt hemland har ofta svåra upplevelser bakom sig. Barn är mer sårbara än vuxna. Trots detta hände nyligen att 16-åringar sattes i häkte som misstänkta brottslingar. Deras enda brott var att de hade oturen att bli utsatta för förföljelse, så att de och deras familjer inte längre kunde vara kvar i hemlandet. Barnen får ytterst sällan egna utredningar. De anses inte ha egna skäl, vare sig politiska eller humanitära, att få stanna i Sverige, och utvisning av barn sker trots läkarintyg om allvarliga psykiska problem. Ibland ser barn som enda utväg att försöka begå självmord. I en skrivelse från Rädda barnen till regeringen anhåller man att barn inte skall sättas i fängelse och att de skall bedömas individuellt samt att familjer inte skall splittras. Vidare anhåller man att barn i dagens läge inte skall återsändas till Libanon. Dessa krav kan låta rimliga, om man läser de av riksdagen fastslagna riktlinjerna om en generös och mänsklig flyktingpolitik, men verkligheten är en annan. För det tredje sker det onödigt brutala avvisningar. En liten flicka i en mindre stad, vars familj skulle avvisas, blev kallad till skolsystern under skoldagen, men i själva verket var polisen där för att hämta henne. Hon fick aldrig ens chansen att gå tillbaka till klassrummet för att ta farväl av sina kamrater. Avvisningar sker ofta på ett så grymt och brutalt sätt. Ibland tror man sig förflyttad till ett annat land, när man hör om verkställigheten av avvisningar. Skall människor, som desperat sökt sig till en bättre tillvaro i ett annat land än sitt hemland, behöva jagas med hundar och hämtas av polis mitt i natten, utan möjlighet att ens säga adjö och hinna packa? För det fjärde sker det en splittring av familjer. En shiamuslimsk familj, där fadern hade flytt för att undgå tvångsrekrytering till Amalmilisen, fick besked om avvisning. Fadern höll sig undan, men modern och ett sju månader gammalt spädbarn blev trots detta tillbakavisade till Libanon. Man kan fråga sig hur detta stämmer med uttalade målsättningar att inte splittra familjer. För det femte sker det grava missbedömningar. Sedan regeringen beslutade om att det inte längre skulle råda ett direkt förbud mot verkställighet av avvisningar till Libanon har mycket få beviljats asyl. Motiveringen är att alla flyktingar enbart hänvisar till den allmänna situationen i Libanon, och det räcker inte som skäl för att få stanna i Sverige, inte ens för statslösa palestinier som ofta skickas tillbaka till Libanon trots att detta står i direkt strid med FN:s flyktingkommissaries rekommendationer. För det sjätte är väntetiderna vid utredningar oerhört långa och kan i vissa fall betecknas som en rent psykisk tortyr. Det är framför allt barnen som far illa av att ryckas upp med rötterna efter flera år av fredlig tillvaro i Sverige. När kommer detta eviga problem att lösas? Det måste ske snart. Direktavvisningar utan tillräcklig grund, massavvisningar till för flyktingarnas liv farofyllda länder, felaktiga avvisningar, splittring av familjer, psykisk tortyr av asylsökande genom extremt långa utredningstider, fängsligt förvar av barn, brutala avvisningar och en allvarlig brist på rättssäkerhet är missförhållanden som präglar den faktiska svenska flyktingpolitiken. Trots uppmaningar från humanitära organisationer, barnläkare, jurister och FN:s flyktingkommissarie har regeringen inte vidtagit några åtgärder för att flyktingar som kommer till Sveriges gräns skall bemötas med humanitet. Detta torde bero på vad som upplevs som en kraftigt ökad flyktingström till Sveriges gränser. Jag kan inte komma ifrån misstanken att flyktinginvandringen till Sverige snarare regleras av resurser än av humanitära skäl. Det förefaller som om antalet beviljade asyler påverkas av den negativa inställningen till den s.k. flyktingströmmen. Dessutom är det uppenbart att man försöker reglera antalet människor som lyckas ta sig till Sveriges gräns genom att kräva att andra länder och flygbolag sköter inresekontrollen och därigenom i praktiken får verkställa en preliminär avvisning för Sveriges räkning av asylsökanden. Men uppfattningen om att flyktingar väller in över Sveriges gränser är en myt. Som mest är det kanske 13 000 människor per år som söker asyl här. Det är en ökning jämfört med tidigare med några tusen. Det skall jämföras med de 15-17 miljoner människor som befinner sig på flykt i världen. Den allra största bördan bär de fattigaste länderna. Att ett av världens rikaste länder ryser vid tanken på att ta hand om 13 000 människor per år är obegripligt. Svensk flyktingpolitik handlar i teorin om att ge människor som flyr undan förtryck och omänskliga förhållanden en fristad, att låta deras sår läkas och själen helas. Men i verkligheten handlar svensk flyktingpolitik alldeles för ofta om att skada dessa människor ytterligare, skapa depressioner, utlösa självmordstankar och beröva människor deras tro på framtiden och rättvisan. Sverige har självfallet resurser att med medmänsklighet ta emot de 13 000 eller fler som söker sig till vårt lands gränser, att låta deras sak bli prövad i enlighet med både rättssäkerhet och humant bemötande. För att detta skall bli verklighet måste vi ta de anklagelser på allvar som hävdar att handläggande myndigheter inte följer gällande riktlinjer. Ett juridiskt ombud vid gränsen skulle vara ett minimikrav för att se till att rättssäkerheten blir verklighet. Man kan undra om det på längre sikt är rätt myndighet som får fatta de mycket svåra och tunga besluten om att avvisa människor vid gränsen efter summariska förhör. Jag utgår från att regeringen snarast på lämpligt sätt bevisar att flyktingpolitiken inte regleras av resursskäl utan styrs av humanitära principer.